Herr talman! Jag vill bara för fröken Pehrsson påpeka att ingen motsätter sig folktandvårdens utbyggnad — där är vi helt eniga. Folktandvården skall byggas ut och skall ha sitt vårdansvar, och där skall skolbarnen gratis få sin tandvård, precis som de får nu. Men vad det gäller i dag är t.ex. att de föräldrar som går till sin privata tandläkare och tar med ett barn i förskoleåldern eller en ung son eller dotter till samma tandläkare självfallet också skall kunna få återbäring på tandvårdsförsäkringen. Dessa barn och ungdomar skall kunna tillhöra tandvårdsförsäkringen fastän de har fri tandvård hos folktandvården.

Herr talman! Förra året hade vi ju en mycket lång och ingående debatt i samband med beslutet om tandvårdsreformen, och där diskuterades de frågor som berörs i reservationen vid det betänkande vi nu behandlar. Vi diskuterade också de frågor som fröken Pehrsson har pläderat för här i dag och som hon har anmält i sitt särskilda yttrande. Jag kan därför fatta mig ganska kort. Reservanterna föreslår att alla barn skall få sin tandvård bekostad av föräldrarnas försäkring — ersättning skall utgå på grund av föräldrarnas försäkring för alla barn upp till 17 år. Men låt mig helt kort erinra om den plan som riksdagen antog förra året när vi fattade beslut om tandvårdsreformen. Riksdagsbeslutet innebär att den regelbundna, organiserade tandvården inom folktandvården skall byggas ut till att omfatta samtliga personer i åldrarna upp till 19 år. I propositionen drogs också linjerna upp för hur denna utbyggnad skall ske. I första hand skall folktandvården byggas ut för samtliga barn i åldrarna 6—16 år, därnäst skall barnen i förskoleåldern tillgodoses, och sist kommer ungdomarna i åldersgruppen 17—19 år. Men den sistnämnda gruppen blir inte ställd utanför, utan de ungdomarna kan få sin tandvård mot erläggande av 50 procent av kostnaderna. Detta av riksdagen godtagna program är således normgivande för den fortsatta utvecklingen, och för att nå det målet är det viktigt att folktandvården byggs ut snabbt. Den saken har redan påpekats här. Meningen är också att vi i slutet av 1970-talet i organiserad form skall kunna ta emot alla barn och ungdomar upp till 19 år samt dessutom en stor del av vuxentandvården. Jag vill här gärna understryka vikten av att folktandvården byggs ut så snabbt som möjligt för att kunna uppfylla de förpliktelser som tandvårdslagen ställer på folktandvården. Inom en del landstingsområden har man också kommit ganska långt på den vägen, inom andra är det måhända litet sämre ställt. Men jag tror att man kan konstatera en allmän strävan att bygga ut folktandvården. Fortfarande råder det dock en viss brist på tandläkare, och det kan vara en hämsko på den snabba utbyggnad som är önskvärd. Men i den mån som folktandvården ännu inte har tillräckliga resurser att fullgöra den tandvård som den fått sig ålagd finns den möjligheten att träffa avtal med privattandläkarna. Så har man också gjort inom en del landsting. Privattandläkarna är positivt inställda till detta, och Sveriges tandläkarförbund har i en cirkulärskrivelse uppmanat sina medlemmar att medverka till att sådana överenskommelser kommer till stånd. Den samverkan mellan Tandläkarförbundet och huvudmännen som inletts har utan tvivel också medfört avsevärda förbättringar för barntandvården inom många huvudmannaområden. Många av de barn som fru Swartz ömmar för har redan nu möjligheter att behålla sin tandläkare, även om denne råkar ha privatpraktik. Den tandvården skall då tillhandahållas gratis av tandläkaren, om man har träffat sådan överenskommelse som jag här talat om. Fru Swartz sade att det är särskilt viktigt och värdefullt att barnen så tidigt som möjligt får börja med tandvård och kontroll av sina tänder, och på den punkten håller jag helt med henne. Men sedan tycks fru Swartz vara av den uppfattningen att så kan ske endast om behandlingen utförs av den tandläkare — eventuellt privattandläkare — som föräldrarna anlitar.

Men givetvis kan då ingen ersättning utgå från försäkringen. Jag tycker sålunda att man inte skall överdriva svårigheterna att byta tandläkare och inte heller farhågorna för barnens tandhälsa. Sedan vill jag säga till både fru Swartz och herr Ringaby att resurserna inom folktandvården blir inte större genom att barnoch ungdomsgrupperna förs till försäkringen. Som jag redan sagt förekommer det tydligen en bra samverkan mellan tandläkare och huvudmän, vilket gör att befintliga resurser tas i anspråk. I den mån denna samvérkan inte är tillfredsställande eller fullt utbyggd hoppas jag att den skall bli det så snart som möjligt. Jag skulle vilja tillägga att det väl inte kan vara så mycket besvärligare att gå till folktandvården eller till en tandläkare som arbetar inom folktandvården än att gå till en privattandläkare. Herr Ringaby talade i sitt exempel om en dålig tandläkare inom folktandvården och en bra privattandläkare. Jag vet inte om det över huvud taget finns dåliga tandläkare. Jag tycker i varje fall inte att man skall dela in denna yrkesgrupp i dåliga och bra tandläkare. Det tycks som om herr Ringaby hade uppfattningen att man lättare skulle hitta en dålig tandläkare inom folktandvården än bland privattandläkarna. Jag vet inte om det kan vara på det sättet. Jag har i varje fall för min och mina barns del mycket goda erfarenheter av behandlingen inom folktandvården. Jag vill också säga att blir bara folktandvården tillräckligt utbyggd, lär det komma att finnas möjligheter — de finns redan nu, som jag sagt — att välja tandläkare också vid folktandvården om man nu lägger så stor vikt vid ett fritt tandläkarval; jag tycker att huvudsaken är att man kan komma till en tandläkare när man har ont i tänderna. Givetvis kan jag hålla med herr Ringaby om att det bästa är om man hittar en bra tandläkare, men jag tror att de flesta tandläkare är bra. Folktandvården har i varje fall mycket goda tekniska resurser, ofta kanske bättre resurser än privattandläkarna har. Därtill kommer att tandläkarna inom folktandvården också har stor vana vid att behandla barn. Jag tror därför inte, fru Swartz, att det kan vara så förfärligt farligt för barnen, att det kan rubba deras trygghet i så stor utsträckning, om de får lov att gå till folktandvården. Fröken Pehrsson hade inget yrkande. Jag vill ändå med anledning av vad hon anfört säga att tandvårdstaxan var en av de frågor som var föremål för den intensivaste debatten förra året, både här i kammaren och i utskottet. I utskottet var det många — och jag tror att också fröken Pehrsson hörde till dem — som kände visst tvivel i fråga om tandvårdstaxan var riktigt avvägd. Det fanns de som fruktade att den var i högsta laget. Enligt utskottets skrivning kunde tandläkare som hade särskilt höga omkostnader få ta ut en högre taxa. Men för att få göra det skulle de göra hemställan därom senast den 1 september 1973. Enligt uppgift är det många som har utnyttjat denna möjlighet och som också har fått tillstånd att ta ut denna högre taxa — enligt en uppgift jag hörde skulle det vara ungefär var fjärde tandläkare. Men avsikten var att detta skulle vara en övergångshistoria och inte att denna möjlighet skulle permanentas; den uppfattningen kan man få när man läser fröken Pehrssons motion. Nu har jag emellertid förstått henne så att motionen inte skall uppfattas på det sättet, även om man kan dra den slutsatsen. Vi har en tandvårdsdelegation som har att följa upp tandvårdsreformen. Utskottet underströk i sin skrivning förra året att det var angeläget med en noggrann uppföljning av taxans effekter redan från början. Riksförsäkringsverket skall också genom olika undersökningar följa utfallet av taxan. Om nu dessa undersökningar visar att taxan eller delar därav skulle ge ett felaktigt utslag för tandläkarna bör det ankomma på riksförsäkringsverket att föreslå de ändringar som kan anses motiverade. Taxan kan alltså både höjas och sänkas om det finns motiv härför. Denna bedömning gällde normaltaxan, och den kvarstår oavsett verkningarna av den individuella taxebildning som fröken Pehrsson talat för. Men en del ledamöter var också — om jag, herr talman, tillåts erinra om det — av den uppfattningen att den individuella taxan förstärkte intrycket av en något för stor frikostighet på det här området. Jag skall inte alls uttala mig om huruvida taxan är för låg eller för hög. Vi har inte så stor erfarenhet därav, eftersom den endast har gällt sedan den 1 januari i år. Taxan får prövas i fortsättningen. Jag vill bara ha sagt att verkningarna av taxan skall följas upp och att taxan kan ändras. Jag anser att riksförsäkringsverket genom den till verket knutna tandvårdsdelegationen — där tandläkarna är representerade — har möjlighet att vid sin prövning av taxan åstadkomma den smidighet som fröken Pehrsson här efterlyste. Låt mig tillkännage min principiella uppfattning, som är att den individuella taxan inte bör behållas längre än absolut nödvändigt. De principiella uppfattningarna grundar sig bl.a. på att det bör ligga en stor fördel i att alla patienter får sin tandvård till lika kostnad oavsett vilken tandläkare som anlitas. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi skall inte överdriva frågan om barntandvård, säger herr Fredriksson. Det kan jag gärna hålla med om, men vad det närmast är fråga om här är att skapa rättvisa när det gäller tandvården så att barn och ungdomar kan få samma återbäring som äldre. Vidare anför herr Fredriksson att folktandvårdens resurser inte blir större om man inför deåsa bestämmelser. Nej, men de samlade tandvårds resurserna skulle otvivelaktigt bli mycket bättre utnyttjade om man lät försäkringen gälla för alla. Vad sedan beträffar dåliga eller bra tandläkare vill jag säga: Vi är alla människor, herr Fredriksson. Det finns dåliga och bra eller i varje fall mer eller mindre kunniga människor på de flesta områden — bland riksdagsmän, statsråd, läkare, ja, överallt. Låt oss i stället tänka på frågan: Varför skall man inte ha valfrihet och få välja den tandläkare man trivs med? Om man nu råkar trivas med en viss tandläkare, råkar vara 18—19 år och råkar ha dåligt med pengar skall man inte på grund av bestämmelserna i en försäkring av ekonomiska skäl hindras att välja den man vill anlita, dvs. bli tvingad att gå till en annan tandläkare för att få gratis vård. Det är bara det som vi har reagerat mot. Vi anser att tandvårdsförsäkringen skall gälla även barn och ungdomar. Om den inte gör det missgynnar man i första hand dem som har ont om pengar.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Fredriksson och fröken Pehrsson om att det ligger ett stort värde i att folktandvården byggs ut och att denna utbyggnad kommer att fortgå; men ännu så länge är vården inte så utbyggd att den omfattar alla. Det gäller alltså även i detta ärende — liksom i det förra — en eftersatt grupp, nämligen barnen under skolåldern. Jag tycker att man också måste tänka på dem i det här fallet, eftersom inte på långt när alla är med i den fria tandvården. Jag har inte gjort någon jämförelse mellan tandläkare inom folktandvården och privata tandläkare, utan jag har endast talat för att barnen skulle få sin tandvård hos samma tandläkare som föräldrarna. Beträffande påståendet att detta skulle vara ”farligt” tycker jag det är fel att tolka vad jag har sagt på det sättet. Däremot vill jag vända på det och säga, att jag tycker tandvård bör ges på sådant sätt att den är vänlig mot barnen så att de slipper vara rädda osv. Det betyder inte riktigt detsamma som att det skulle vara farligt, men har sin betydelse om vi kan eliminera något av de ting som skapar oro och rädsla hos barn. Det är väl inte helt omöjligt att vi, om vi skall vara ärliga, litet var bär på rädsla, och då kan vi väl åtminstone tänka på att vi inte bör nonchalera rädslan hos barnen. Det är fråga om valfrihet här, såsom herr Ringaby framhöll. Vi vuxna har valfrihet när det gäller att gå till tandläkare. Det vore rimligt att ha sådan valfrihet även för barnen och att de kunde få den ersättning som försäkringen ger. Det blir ändå en kostnad för föräldrarna — som de kanske visserligen gärna tar; jag förmodar att många i fortsättningen kommer att betala hela kostnaden, eftersom de anser det vara värdefullt att barnen får sådan vård. Men det är rimligt, och det vore också rättvist, att barnen kunde omfattas av samma möjligheter som de vuxna har.
Herr talman! Jag vill som svar till herr Ringaby på hans förra inlägg säga att såvitt jag kan förstå måste en överenskommelse kunna träffas mellan landstingets huvudmän och privattandläkarna. På det sättet kan tandvården ordnas väl för de små barnen. Till herr Fredriksson vill jag säga att jag är nöjd med utskottets ordförandes sätt att tala om min motion. Just att tandvårdsdelegationen skall få möjlighet att pröva taxorna kräver jag i motionen. Herr Fredriksson nämnde att han förutsätter att också kravet på smidighet när det gäller anpassningen i tiden av taxorna bör kunna tillgodoses. Om taxorna vill jag vidare bara säga — detta har jag också uttryckt tidigare — att det kan röra sig om både en höjning och en sänkning av dem för att få till stånd en smidig anpassning; däremot gäller det inte en permanentning av systemet. Jag vet inte vilka slutsatser herr Fredriksson menade att man kunde dra av motionen, men om man läser den, kan man väl knappast få annan uppfattning än att det gäller den här smidiga anpassningen.
Herr talman! Den rättvisa som herr Ringaby efterlyser kanske inte alla gånger skulle vara till fördel för de här barnen och ungdomarna och inte heller för deras föräldrar. Om de kan få sin tandvård inom folktandvården — som är under snabb utbyggnad — kostar den ingenting, men skulle de inrangeras i försäkringen, innebär det i alla fall en viss kostnad, såvitt jag kan förstå. Många föräldrar som har ont om pengar skulle kanske ändå föredra att gå till folktandvården för att få sina barns tänder översedda där. Sedan har jag väldigt svårt att komma ifrån min uppfattning att det väl ändå inte bör vara svårare att gå till folktandvården och att det även inom folktandvården finns möjligheter och kommer att finnas ännu större möjligheter för ett fritt tandläkarval. Jag beklagar, fru Swartz, om min replik som var avsedd för herr Ringaby skulle ha uppfattats så att även fru Swartz hade gjort någon jämförelse mellan de tandläkare som arbetar inom folktandvården och privattandläkarna. Det var absolut inte min mening. Till fröken Pehrsson vill jag endast säga att min uppfattning var att den individuella taxan inte bör bibehållas längre än vad som kan anses nödvändigt.
Herr talman! Det lät på herr Fredriksson — åtminstone tolkade jag det så — som om han trodde att jag ville förmena barnen gratis tandvård hos folktandvården, och det ansåg han skulle vara orättvist eftersom de nu får gratis tandvård men enligt reservanternas förslag bara 50 procents återbäring. Självklart skall barnen tillhöra folktandvårdens vårdansvar och få gratis vård där. Men om de vill anlita en privattandläkare skall de åtminstone få 50 procents återbäring. Det är alltså en större rättvisa än som det är nu, då de får betala hela kostnaden hos privattandläkaren. Krångligare är det inte.
Herr talman! Det bör vara det ena eller det andra. Antingen skall folktandvården ha ansvaret för vården av dessa åldersgruppers tänder eller också skall man tillhöra försäkringen. I det senare fallet får man betala de ersättningar som tandvårdstaxan föreskriver. Det bör vara till fördel för barnen att de faller under folktandvårdens ansvar.

Herr talman! Det är inte så ofta man har anledning att tala för avstyrkta motioner, men i detta fall tycker jag att det finns anledning att säga några ord. Det gäller frågan om inkomstbortfall för de människor som exempelvis behöver reparera proteser och inte får ersättning från försäkringskassan. I en del fall utgår ersättning — men det beror på var man bor. Jag tycker att det är otillfredsställande att vi skall ha en sådan ordning att man får ersättning om man bor i ett län, men inte får det om man bor i ett annat län. Det är denna ordning som jag tycker är oriktig, och därför har vi genom en motion aktualiserat frågan. Om jag blir förkyld får jag ersättning när jag stannar hemma, men om jag blir borta från arbetet på grund av att jag behöver reparera en protes — det må gälla armprotes eller benprotes — får jag inte alltid ersättning för min förlorade arbetsförtjänst. Om man vill hårdra det hela kan man naturligtvis säga att detta senare inte direkt gäller någon sjukdom. Men sjukpenningen är ju en ersättning för förlorad arbetsförtjänst och borde därför utgå även i det här fallet. Utskottet har tidigare år sagt att man anser det vara angeläget att frågan får en tillfredsställande lösning. Jag tycker att utskottet den här gången klart borde ha sagt ifrån att ersättning bör utgå. Utskottet hänvisar till att det ankommer på rättstillämpningen att närmare utforma sjukdomsbegreppet. Jag anser att det hade varit bättre om utskottet gett klartecken för att ersättning bör utbetalas i dessa fall. Utskottet skriver att det enligt utskottets mening inte synes föreligga något hinder att utge sjukpenning i dessa fall. Nej, tacka för det! Men varför säger utskottet inte klart ifrån att ersättning skall utgå och att behandlingen av dessa ärenden skall vara likartad i alla kassor och ger riksförsäkringsverket klarsignal att se till att en sådan här ordning tillämpas? Då tycker jag att utskottet hade handlat riktigt. Nu hoppas jag att detta — skall jag våga använda ordet? — milda uttalande som utskottet gör och den starka motivering som finns i motionen är tillräckligt för att riksförsäkringsverket skall ge klartecken till försäkringskassorna att ersättning skall utgå likvärdigt vid alla tillfällen av denna art. Om så sker — och jag räknar med att riksförsäkringsverket kommer att ge klartecken på denna grundval — har jag ingenting mer att tillägga. Herr talman! Jag tänker inte begära votering i ärendet. Jag tycker att det räcker med detta klargörande anförande. Det kan få frågan att falla framåt.
Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att polemisera mot herr Karlsson i Huskvarna på detta område. Jag vill bara lämna en kort förklaring till utskottets skrivning. Jag skall inte citera allt vad som står på s. 2 och 3 i utskottets betänkande. Den intresserade kan själv ta del av det, men där lämnas en redogörelse för frågans tidigare behandling. Socialvårdskommittén har kommit till den uppfattningen att de erkända sjukkassorna i vissa fall ersatte sådan läkarvård som föranleddes av medfödda kroppsfel och genom vilken arbetsförmågan hos den vårdade kunde höjas, dock inte åtgärder vilka helt eller huvudsakligen var betingade av önskan att förbättra utseendet.

Departementschefen framhöll i propositio nen att sådan efter sjukdom kvarstående arbetsoförmåga, som föranletts av missbildningar och stympningar, i förevarande hänseende borde jämställas med sjukdomstillstånd. Utskottet är av den uppfattningen mot bakgrund av dessa uttalanden att det utan att ändra på lagtexten bör vara möjligt att utge ersättning just i de fall som herr Karlsson har omnämnt. Utskottet har sagt att det är angeläget att få en tolkning av lagen.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

Herr talman! ”Arbetet är i vår kultur ett väsentligt livsområde.” Så inleds den partimotion från centerpartiet när det gäller arbetsmiljön som behandlas i utskottets betänkande. Vi tillbringar en stor del av vårt aktiva liv på vår arbetsplats, och en viktig strävan måste därför vara att arbetet skall utgöra en positiv del av vårt liv. Det gäller därför att vid utformningen av arbetsprocessen samt vid arbetstidsoch lönesättning söka skapa sådana arbetsförhållanden att individen kan känna arbetstillfredsställelse och uppleva sin arbetsuppgift som meningsfylld. Goda arbetsmiljöer har avgörande betydelse såväl för trivsel på arbetsplatsen, hälsa och välbefinnande som för ett bra arbetsresultat. De reformer som riksdagen fattade beslut om förra året syftar till att öka tryggheten i arbetslivet. Nya reformer förbereds, och detta vill vi hälsa med mycket stor tillfredsställelse. Nu gäller det att med förenade krafter följa upp denna lagstiftning. Debatten om arbetsmiljön och miljöfrågorna över huvud taget har varit mycket livlig under senare år. Man kan väl säga att diskussionen ibland haft negativa inslag, men ändock har tanken varit att den skulle leda till positiva åtgärder. Fortfarande finns det stora brister i våra arbetsmiljöer, det är bara att konstatera. Det gäller såväl den fysiska som vad vi kallar den psykosociala miljön. Framför allt är det skadlig stress som i förtid slår ut många arbetstagare från förvärvslivet. Därför är det från både sociala och näringspolitiska utgångspunkter angeläget att skyndsamt intensifiera insatserna för att förbättra arbetsmiljöerna på olika områden. Centerpartiet har i den partimotion som jag nämnde ägnat frågan om psykosociala arbetsmiljöproblem ett stort utrymme. De psykosociala arbetsmiljöproblemen gäller arbetsmiljöns psykiska inverkan på människan. På grund av den utveckling som skett i arbetslivet har de här problemen blivit alltmer omfattande. De är också mycket svårbemästrade, det vill jag klart uttala. Olika undersökningar har visat att många upplever arbetet som stressande och att arbetsförhållandena är en dominerande orsak till psykisk ohälsa. Skadlig stress och psykisk otrygghet är också, som jag nämnde, till mycket stor del orsaken till att många i förtid slås ut från arbetslivet. Från sociala utgångspunkter är det alltså angeläget att bemästra de psykosociala arbetsmiljöproblemen, men även ur ekonomiska synpunkter är det angeläget. Det har lämnats uppgifter om att 60—70 miljoner arbetsdagar årligen går förlorade och att cirka tredjedelen av dessa har sin grund i stress och psykisk otrygghet. Det innebär stora problem för den enskilde och miljardförluster för samhället. Det finns flera orsaker till denna oroande utveckling. Arbetsmiljöerna har ofta konstruerats med utgångspunkt i rent tekniska överväganden utan att tillräcklig hänsyn tagits till psykosociala och medicinska förhållanden. En arbetsmiljö kan vara acceptabel för den fysiska hälsan men samtidigt alltför påfrestande för den psykiska. Många arbetar under ett hälsovådligt psykiskt tryck, som medför belastningar som den mänskliga organismen inte är till för att tåla. Det är från dessa utgångspunkter angeläget för samhället att främja tillkomsten av psykosocialt goda arbetsplatser. Vi inom centern har den uppfattningen att den här frågan inte har tillräckligt beaktats i tidigare reformarbete på området. Den behandlades inte närmare i förra årets proposition om arbetarskydd. Vi är medvetna om att det är svårt att dra upp en skarp skiljelinje mellan fysisk och psykisk miljö. Den fysiska arbetsmiljön innebär i hög grad också påfrestningar på den psykiska hälsan. Ett arbete som är förenat med olycksrisker medför även psykiska belastningar. Vi är medvetna om att de psykosociala problemen är svårare att bemästra än arbetsmiljöproblemen i övrigt, och det har vi också klargjort i motionen, men den högre svårighetsgraden får inte, menar vi, vara en ursäkt för att inte ägna de här frågorna stor uppmärksamhet. Vi har i vårt motionsyrkande begärt att pågående arbetsmiljöutredning skulle få ett parlamentariskt inslag och att särskilt förbättringen av de psykosociala arbetsmiljöerna skulle beaktas vid utredningsarbetet. Under utskottsbehandlingen har vi fått den uppgiften att arbetsmiljöutredningen kommer att slutföra sitt arbete under 1975. Då har vi sagt oss att eftersom detta med de psykosociala arbetsmiljöerna är en stor fråga skulle behandlingen av den fördröja utredningen, och därför har vi inte vidhållit motionsyrkandet i form av en reservation. Men vi har i ett särskilt yttrande kommenterat detta, och vi kommer i fortsättningen att följa denna fråga och begära att den får en grundlig behandling. Det finns tre reservationer i detta betänkande där centerns representanter är med. En av reservationerna gäller bidrag till arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Motioner om detta har under tidigare år behandlats och blivit avslagna. Vi har kommit tillbaka därför att vi anser att den inre arbetsmiljön är av så stor betydelse att här måste göras stora insatser. Vi är överens med utskottets majoritet som vidhåller den principen att det är företaget självt som skall bära kostnaderna för den inre arbetsmiljön. Vi är överens om att detta är kostnader som måste vägas in i produktionskostnaderna. Vi menar också att det skall gälla de kostnader som industrin har för omgivningsmiljön. Men de stora miljöpolitiska försummelserna under årens lopp har gjort att mångå företag i dag har svårigheter ur ekonomisk synpunkt att klara de insatser som är nödvändiga. När jag säger stora försummelser kanske jag skall tillägga att många företag har följt de gällande miljöbestämmelserna, men trots de i och för sig fullt riktiga skärpningarna av kraven är de nuvarande förhållandena inom företagen inte tillfredsställande. Då har vi ytterst svårt att förstå varför man inte genom statsbidrag skall kunna göra en extra insats för åtgärder inom företagets väggar när man kan göra insatser för åtgärder utanför företagen. Statsbidrag utgår för närvarande i normalfallet med högst 25 procent av godkänt bidragsunderlag för en kostnad inom samma anläggning av högst 2,5 miljoner kronor. Det anvisas i årets statsverksproposition 50 miljoner kronor till åtgärder för omgivningsmiljön. Därför har vi i reservation krävt att man skulle göra dessa insatser med statsmedel även inom företagen. Många företag står i valet mellan att uppfylla de stora miljökraven och att lägga ned företaget. De som arbetar inom dessa företag anser helt naturligt att det måste göras insatser för bättre arbetsmiljö, men de vill inte att företaget skall försvinna. Försvinner företaget uppkommer arbetsmarknadsproblem, och samhället får kanske ta vissa kostnader. De borgerliga partierna har en gemensam reservation på denna punkt, och jag ber att få yrka bifall till den. En annan fråga som vi också har tagit upp och som återfinns i reservationen 6 är samordningen av företagshälsovården. Det är en mycket väsentlig fråga. Målsättningen i det arbetet måste vara att alla som arbetar skall ha tillgång till en god företagshälsovård. Men här finns vissa grupper som har det besvärligt. Det är de anställda i mindre företag, egenföretagare och personer verksamma inom företag med spridda arbetsplatser. Vi menar att det är viktigt att företagshälsovården blir tillgodosedd även när det gäller dessa arbetsplatser. Vi har sagt så här: Varför inte låta landstingen få den samordnande funktionen i den här frågan? Vi har inte yrkat på att landstingen på något sätt skulle bli huvudmän men landstingen skulle kunna samordna företagshälsovården inom länen och svara för att denna grupp, som annars kommer att stå utanför, också får tillgång till en väl fungerande företagshälsovård. Vi har även anslutit oss till reservationen 2, som gäller bättre kontroll av kemiska ämnen och åtgärder mot skadligt buller. Reservationen går ut på att dessa frågor skall utredas med förtur. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I reservationen 3 till socialutskottets betänkande nr 4 föreslås statsbidrag till arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom industrin.

Människan behöver skyddas både innanför och utanför företagsväggarna i den mån det är möjligt. Att det finns behov av ytterligare insatser på arbetsmiljöområdet torde ingen kunna bestrida. Förbättringar och utbyte av farliga maskiner, bättre ventilation, ljusare arbetslokaler, bullerdämpande åtgärder och mycket annat skulle troligen vara lättare att genomföra om en stimulans i form av statsbidrag kunde erhållas. Vi har haft den här frågan uppe vid flera tillfällen. Motioner har väckts under de senare åren av representanter för moderata samlingspartiet, centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna. Det har ännu inte hänt någonting. Riksdagsmajoriteten har varje år avslagit förslagen, men jag hoppas att riksdagen i dag äntligen tar ett positivt beslut i det här ärendet. Moderata samlingspartiets utskottsrepresentanter har också biträtt förslaget i reservationen 6, nämligen att frågan om hur företagshälsovården skall lösas för de mindre företagen bör prövas under det fortsatta utredningsarbetet om arbetsmiljön. Vi menar att man bör överväga landstingens möjligheter att svara för samordningen av det hela. Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har tidigare utförligt redovisat argumenten för dessa reservationer, och jag vill inskränka mig till att yrka bifall till reservationerna 3 och 6 till utskottets betänkande och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Utan tvivel hör kraven på bättre arbetsmiljö till de mest angelägna önskemålen i vårt samhälle. Många människor arbetar fortfarande under förhållanden som inte kan godtas i det välfärdsland som vi vill vara. Behovet av arbetsmiljöförbättringar har bestyrkts på många sätt, t.ex. genom arbetsmiljöutredningens arbete, de undersökningar som LO har gjort och låginkomstutredningen. Det finns också många enskilda vittnesbörd om hur man upplever brister i arbetsmiljön. Det finns hälsorisker. Nya sådana tillkommer bl.a. på grund av de nya kemiska ämnen och processer som utvecklas. Den nya teknik som finns för att skydda sig utnyttjas inte i tillräcklig grad, och arbetet har för många blivit än mera pressande och monotont än vad som tidigare varit fallet. Arbetstakten är högt uppdriven, möjligheterna till medinflytande och medbestämmande saknas ofta och de mänskliga relationerna kommer på en del arbetsplatser på undantag. Arbetsplatserna har i alltför liten utsträckning anpassats till människorna. Det dominerande motivet för insatser för en bättre arbetsmiljö är behovet av trygghet och tillfredsställelse i det dagliga arbetet. Det har ett självklart egenvärde att människor trivs och känner arbetsglädje, och det kan inte accepteras att många människor dödas och ännu flera skadas varje år i arbetslivet och att ännu många fler slits ner i förtid av hårt arbete, stress och andra påfrestningar. Utöver dessa mänskliga skäl kan man också åberopa samhällsekonomiska och företagsekonomiska skäl för att skapa goda arbetsmiljöer. Analysen när det gäller arbetsmiljöns samhällsekonomiska verkningar är inte fullständig, men man kan på goda grunder anta att sådana insatser i regel är gynnsamma även från dessa synpunkter, även om de kommer i andra hand som motivering för ett fortsatt arbete för bättre arbetsmiljö. I höstas beslöt riksdagen om en rad väsentliga åtgärder för att skapa bättre arbetsmiljö. Det skedde under betydande enighet, trots att inte mindre än 31 reservationer fanns fogade till utskottets betänkande. Men de gällde, precis som de tio reservationer vi i dag har att behandla i samband med socialutskottets betänkande nr 4, inte de åtgärder som vidtogs utan väsentligen önskemål om att gå vidare, att fastställa målsättningen för framtiden och att vidta ytterligare åtgärder. Den partimotion, nr 700, som folkpartiet lagt fram om arbetsmiljö till årets riksdag, har samma syfte: Vi vill driva på och bredda arbetet för en bättre arbetsmiljö, sätta upp nya mål, och vi vill att vissa frågor skall behandlas med förtur. Det är alltså inte fråga om något angrepp på, eller någon negativ inställning till, de åtgärder som har vidtagits. Tvärtom! Vi föreslår i motionen att arbetsmiljöutredningen skall göras parlamentarisk. Den skall också ges tilläggsdirektiv. Eftersom vi, som herr Gustavsson i Alvesta nämnde, fått reda på att utredningen siktar till att vara färdig under 1975, yrkar vi inte på detta i någon reservation. Vi anser att önskemålet om ett parlamentariskt inslag bör tillgodoses i det fortsatta arbetet. Jag kan väl tillägga den reflexionen att det jämviktsläge som länge funnits i svensk politik gör det motiverat att alla meningsriktningar av någon storlek får vara med även i utredningsarbetet. Därigenom får de insyn och möjligheter att ta aktiv del i reformarbetet. Vad jag sagt om ändringen av utredningens sammansättning gäller också våra önskemål om tilläggsdirektiv. Vi har föreslagit att man skulle ge förtur åt åtgärder för att få till stånd bättre kontroll av kemiska ämnen och åtgärder mot buller. I den mån dessa frågor inte klaras ut i det arbete utredningen kommer att slutföra nästa år, ämnar vi aktualisera dem igen. I den reservation som nu är avgiven har vi endast framställt önskemål om att riksdagen skall uttala att dessa frågor skall behandlas med förtur och inte att några speciella direktiv skall lämnas till utredningen. Det finns ungefär två miljoner kemiska föreningar registrerade i olika förteckningar. Varje år tillkommer drygt ett par hundra tusen, och även om bara en mindre del — något tusental — förs ut i marknaden varje år, säger ändå dessa uppgifter något om hur angeläget det är att få en skärpt kontroll över kemiska ämnen. Vi måste sikta till att genomföra den s.k. omvända bevisbördan, dvs. att den, som producerar och marknadsför ett ämne, skall göra troligt och styrka att ämnet inte har skadliga verkningar. Det är klart att det oftast inte logiskt kan bevisas, men man kan på olika sätt genom tester och annat skapa underlag för en bedömning av att ett ämne inte har skadliga verkningar. När det gäller bullerskadorna, som naturligtvis hör till de allvarligaste hälsoriskerna, vill jag understryka att det inte enbart är fråga om rena hörselskador utan minst lika mycket om den stress och trötthet som buller på arbetsplatserna medför och som också kan leda till andra typer av skador. Man har beräknat att det redan i dag finns ca 300 000 människor i tung industri som har hörselskador. Därför bör den frågan behandlas med förtur. Vi har i motionen också pekat på möjligheten att stat och kommun i sin upphandling går före med skärpta krav i bullerfrågan. Frågan om ekonomiska stimulanser för arbetsmiljöinvesteringar var också herr Gustavsson i Alvesta inne på. Låt mig först slå fast att huvudprincipen givetvis är att kostnaderna för arbetsmiljön skall utgöra en del av produktionskostnaden. De skall bäras av produktionen. I vår motion pekar vi på att miljökraven under senare år har skärpts och bör skärpas. Detta kan en del företag klara mycket bra, särskilt de nya utvecklande företagen, men många företag sitter redan med lokaler, maskiner och annan utrustning, som skaffades under en tid då man inte hade en klar föreställning om de miljökrav som ställs i dag. Dessa arbetsplatser behöver saneras och kostnaderna kan oftast bäras på längre sikt, medan det blir svårare för företagen att klara dem under ett övergångsskede. Då står man kanske inför valet att lägga ned en viss arbetsplats eller att fortsätta driften under rådande otillfredsställande förhållanden. I sådana fall anser vi att det allmänna skall kunna träda till med olika typer av stödjande eller stimulerande åtgärder för att hjälpa företagen över en omställningsperiod. Det kan gälla möjligheter att utnyttja investeringsfonder eller att tillämpa förmånligare avskrivningsregler för miljöinvesteringar, det kan gälla inrättande av en särskild fond för arbetsmiljöförbättringar där företagen kan få låna på gynnsamma villkor. Vi har också pekat på det statsbidrag som finns för förbättringar av den yttre miljön i syfte att förhindra luftoch vattenföroreningar o. d. Vi anser att man borde kunna få utnyttja dessa instrument eller liknande för förbättringar även av den inre arbetsmiljön. Jag vill här peka på vad arbetsmiljöutredningen säger. Man avvisar tanken på statsbidrag med den principiella motiveringen att kostnaderna för arbetsmiljön skall bäras av produktionen. Men man pekar också på att principen inte utesluter att inom ramen för samhällets näringspolitik och arbetsmarknadspolitik i övrigt kan göras insatser, som innefattar stöd till åtgärder på arbetsmiljöområdet. Utgångspunkten bör då vara, säger utredningen, näringspolitiska eller sysselsättningspolitiska överväganden, och stödet bör utgå enligt de regelsystem som gäller på de områdena. Jag tror att man kan ta detta konstaterande till utgångspunkt för vidare tänkande på detta område. I reservationen 3 stryker vi under att det gäller att vidta åtgärder under en övergångsperiod. Vi bekänner oss alltså helt till huvudprincipen att kostnaderna skall bäras av produktionen. Om man vill klara dessa frågor under en övergångstid borde det gå att finna en lösning som tar fasta just på det uttalande av arbetsmiljöutredningen som jag här har återgivit. Man borde i första hand pröva om de stödformer som redan finns kan utnyttjas. Jag har nämnt några, men man kan ytterligare peka på lokaliseringsstöd och stöd för inrättande av skyddade arbetsplatser och liknande. Det gäller alltså att utnyttja dessa stöd och eventuellt vidga grunderna för insättandet av dem, så att arbetsmiljösynpunkter kan beaktas med större tyngd i fortsättningen. I reservationen talar vi om att man på liknande sätt som när det gäller omgivningsmiljön skulle kunna vidta sådana här åtgärder. I utredningen sägs det att det finns en risk för att företagen skjuter upp åtgärder i väntan på att få bidrag. Det finns också en viss risk för att man skulle prioritera skyddsanordningar, som man kan få bidrag till, framför ändringar av själva produktionsprocessen, vilka kanske skulle vara mer värdefulla från arbetsmiljösynpunkt. Det är klart att man måste ta sådana farhågor på allvar och försöka utforma stödåtgärderna så att de inte blir verklighet. Herr talman! Jag hoppas att riksdagen vill ge till känna vad som sägs i reservationen. Med den goda samförståndsvilja, som inte minst statsministern har uttalat att regeringen är besjälad av, borde det gå att lösa dessa frågor utan att de skador som utredningen pekar på uppstår och som naturligtvis ingen vill skall uppstå. Att vi i reservationen förordar att förslag skyndsamt utarbetas beror på att vi anser att det skall vara fråga om övergångsåtgärder. Frågan om att mer uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna i utbildningsverksamheten har vi också tagit upp i motionen. Den skall jag inte spilla många ord på, eftersom utskottet har tillgodosett våra synpunkter i så måtto att man betonar att när den översyn av utbildningen som nu pågår är utförd, skall man återigen ta upp frågan om en mer allmän översyn av utbildningen på olika linjer, för att på det sättet få in mer upplysning om arbetsmiljö i skilda utbildningsgångar. I vår motion framför vi en del arbetsdemokratiska krav. Vår inställning är att ett ökat löntagarinflytande är en väsentlig drivkraft för att få till stånd en bättre arbetsmiljö. Utgångspunkten är att man på arbetsmiljöområdet skall eftersträva en situation där arbetstagare och arbetsgivare blir jämställda. Det leder tanken till att företagsnämnderna får ett ökat ansvar. Vi föreslår att man som ett mål för arbetet på detta område uttalar att företagsnämnderna skall kunna få en arbetsmiljöbudget att besluta om, liksom att de får ansvaret för företagshälsovården. Det är klart att de stora och viktiga åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön inte kan rymmas i någon särskild arbetsmiljöbudget, därför att de gäller hela fältet inom produktionen. Men det finns åtgärder som är mer direkt inriktade på förbättringar av arbetsmiljön, och där borde företagsnämnderna kunna få beslutanderätt. Det har många gånger betonats hur viktigt det är att företagshälsovården får en opartisk ställning i förhållande till företaget. Ett sätt att ge företagshälsovården det förtroende, som den måste ha från arbetstagarnas sida, vore att lägga ansvaret för den på företagsnämnderna. Vi vill också att riksdagen skall uttala att målet bör vara en obligatorisk företagshälsovård. Statsministern sade häromdagen att det här att vilja ha principbeslut var en ny teknik från oppositionen och att sådana beslut inte har någon betydelse. I detta fall är jag av en annan mening. Jag tror att det på många områden är viktigt att sätta upp ett klart uttalat mål, därför att det får verkan på de åtgärder som man vidtar i dagsläget. Ett uttalat mål för företagshälsovården påverkar t.ex. utbildningen av personal som kan tjänstgöra inom den. Det är egentligen ganska fantastiskt att just en socialdemokratisk ledare säger att principbeslut och långsiktiga målsättningar inte har någon större betydelse, men uttalandet var kanske inte så genomtänkt. Herr talman! När det gäller obligatorisk företagshälsovård som målsättning kan jag, som också framhålls i reservationen 5, peka på att det är en målsättning som har stöd från åtskilliga av de diskussionsgrupper som har yttrat sig under arbetsplatsremissen inför förra höstens beslut. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5.

Herr talman! Den 14 november 1973 antog riksdagen regeringens lagförslag om åtgärder för bättre arbetsmiljö. Lagförslaget presenteras ute på arbetsplatserna som en av de viktigaste reformerna på arbetslivets område och som ett led i en s.k. förnyelse av arbetslivet. Vidare presenteras lagförslaget som om skyddsombuden skulle ha fått en avgörande makt i arbetsmiljöfrågor. Frågan är hur skyddsombuden och arbetsplatsens folk i verkligheten uppfattar de förändringar som skett i arbetarskyddslagen. Jag gör inte anspråk på att tolka alla stämningar bland skyddsombuden, men med erfarenhet från skyddsombudens praktiska arbete kan man beteckna de förändringar som vidtogs i arbetarskyddslagen som endast marginella. Skyddsarbetet har tidigare bedrivits utifrån de överenskommelser som finns i samband med huvudavtalet. Skyddsarbetet är en följd av Saltsjöbadsavtalet, som bygger på samarbete mellan arbetarna och arbetsköparna. Några förändringar därvidlag har inte ändringarna i arbetarskyddslagen medfört. Regeringen har fortsatt i gamla invanda hjulspår. I 398 arbetarskyddslagen förklaras att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma sunda och säkra arbetsförhållanden. Årtiondens utveckling på arbetsplatserna med ständigt nya faromoment av både fysisk och psykisk art visar att samförståndslinjen mellan arbetare och arbetsköpare inte leder till en avgörande förbättring av arbetsmiljön. Så länge som vi har en samhällsordning, där enskilda kapitalister tjänar pengar på att utnyttja arbetskraften så intensivt som möjligt och där nödvändiga skyddsåtgärder betraktas som något kostsamt som minskar vinsten, är en god arbetsmiljö något som lönearbetarna måste tillkämpa sig i strid mot företagsägarna. När arbetsplatsens folk skall bedöma värdet av de förändringar som har skett i arbetarskyddslagen avslöjas detta genom att både LO:s och SAF: representanter i allt väsentligt varit överens i den utredning som ligger till grund för förändringarna. Den nya arbetarskyddslagen framställs nu i olika material från arbetarskyddsstyrelsen, fackföreningarnas centrala studieavdelningar m.fl. som innebärande avgörande förändringar. Visst är det bra att skyddsombuden nu kan få disponera den tid de själva vill till skyddsarbete. Det är även bra att de får förhandsgranska nya arbetslokaler m.m. och delta i planeringen. Men inskränkningarna på andra områden gör lagen ihålig. Skyddsombuden skall få avbryta visst arbete som innebär ”omedelbar och allvarlig fara” för arbetarens liv eller hälsa. Men har han inte kunnat göra det förut också? Skillnaden mot tidigare är hårfin. Denna lagparagraf står även i stark kontrast till vad som sker på våra arbetsplatser. De flesta experter är eniga om att det förekommer smygande hälsorisker som på lång sikt ger skador och därför utgör en fara. Borde inte skyddsombuden också ha befogenhet att avbryta ett visst arbete när det misstänks att fara för hälsan kan uppstå, även på lång sikt? Nu medger lagen inte detta. Vidare gäller endast skyddsombudets åtgärd intill dess att yrkesinspektionen har avgett sitt omdöme. De som drabbas och de som verkar i den lokala fackföreningen har här ingen makt. Den makt de borde ha har lagts hos en myndighet som har bristfälliga regler att rätta sig efter. I arbetsmiljödebatten sägs att om arbetsmiljön skall kunna förbättras, så behövs, med de ökade uppgifter skyddsombuden skall ha, en förbättrad utbildning av dessa. I lagen sägs att skyddsombuden skall få ledigt för utbildning med full lön under utbildningstiden. Det är mycket bra. Den andra delen, om innehållet i utbildningen, är däremot lika dålig som det första är bra. Utbildningen skall ske i samarbete mellan arbetsköpare och lönearbetare. Precis som om det inte mellan dem skulle finnas någon motsättning när det gäller att se på arbetsmiljön. Att blunda för detta förhållande är allvarligt. Man kan tänka sig att företagsläkarna i denna utbildning kommer att undervisa i ergonomi. Deras bedömning har inte varit i arbetarnas intresse. De har blundat för orsaken till att arbetarna slits ut, och de har nöjt sig med att bota sjukdomar som är symtom på sjuka arbetsmiljöer. Mot dessa dåliga arbetsmiljöer har företagsläkarna satt in inga eller ringa åtgärder. Exemplen på arbetsköparnas bedömningar i utbildningen skulle kunna mångfaldigas. Bara ett exempel till: Kommer inte arbetsköparna att i sin bedömning trycka på den s.k. ekonomiska realism som hävdar: ”Det går inte att vidta åtgärder för de kostar för mycket”? Borde inte dessa aspekter om prioritering av arbetarens hälsa gentemot ekonomiska intressen vara något som skyddsombuden i sin egen lokala fackförenings regi diskuterar och studerar? Jag har här bara velat påvisa att den nya lagen inte ger det verkliga inflytande som är nödvändigt för att lönearbetarna i lag skall ha det stöd som är erforderligt för att förändra arbetsmiljön. Det behövs därför betydligt mer långtgående åtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna har ställt följande frågor i centrum för ett verkligt inflytande: Lokal fackförening skall ha rätt till förhandlingar i skyddsfrågor, där strejk kan tillgripas om förhandlingarna inte ger resultat. Skyddsombud skall kunna avbryta arbetet när det är fara för den anställdes hälsa — denne skall under tiden tillförsäkras full lön. Den lokala fackföreningen skall vara suverän att bedöma det berättigade i ett skyddsombuds åtgärder. Fackföreningsrörelsens centrala och lokala organ skall utforma utbildningen av skyddsombud. Arbetsköparna skall stå för kostnaderna. Skyddsombud skall kunna tillkalla utomstående expertis. Skyddsombud skall kunna tolka föreskrifter om förelägganden, t.ex. lagbundna gränsvärden, och övervaka att dessa följs. Skyddsombud skall kunna ta del av handlingar och erhålla upplysningar utan att bindas vid sekretess. Skyddskommittén skall utformas till ett organ i de anställdas intresse. Företagshälsovården ställs under de anställdas ledning och under landstingets huvudmannaskap. Vi har sagt det tidigare och upprepar det igen — den stora bristen i regeringsförslaget till åtgärder för en bättre arbetsmiljö var inte vad som fanns med i förslaget utan vad som inte fanns med. Arbetsmiljöutredningens målsättning är helt obefintlig. Hur skall arbetsplatsen se ut? Vilka hygieniska gränsvärden skall vi ha för luftföroreningar på våra arbetsplatser? Vilken arbetstakt skall vi tillåta? Vilka regler skall gälla för att förhindra den fortgående utslagningen av arbetskraft? Dessa frågor är obesvarade. Statsråd, generaldirektörer ooch andra som försvarar dagens arbete rörande arbetsmiljön talar ofta och länge om målsättningen utan att precisera sig. Lagar som skall vara ett stöd för lönearbetarna får ju inget värde om inte lagarna förenas med en bestämd målsättning. Socialutskottet har i sitt avslagsyrkande på vänsterpartiet kommunisternas förslag om lagbundna hygieniska gränsvärden hänvisat till att arbetarskyddsstyrelsen håller på att förändra den nuvarande rekommenderande listan. Vidare att arbetsmiljöutredningen har denna fråga att behandla. De enda som kan väntas bli nöjda med arbetsmiljöutredningens förslag på denna punkt kan vara arbetsköparna. Arbetarna har där inte mycket att hoppas. Det senaste delbetänkandet ger belägg för den saken. Målsättningen är tydligen att LO:s och SAF:s representanter skall lägga fram gemensamma förslag. Detta är inte i linje med arbetarnas krav på en lagstiftning om arbetsmiljöns utformning. Herr talman! Det är för alla välbekant att den svenska listan över rekommenderade hygieniska gränsvärden för luftföroreningar på arbetsplatsen är en kopia av den amerikanska listan. Man kan fråga sig varför det är den amerikanska listan som kopierats och inte den tjeckoslovakiska eller den sovjetiska. De båda senare listorna har mycket lägre värden och förefaller mer säkra än den amerikanska. De svenska rekommendationerna har en dålig underbyggnad. Tittar vi på några exempel finner vi att en kraftig revidering måste ske. Om etylacetat skriver med. kand. Sven Ove Hansson i fackförbundstidningen Grafia nr 3 år 1974: ”De svenska arbetsmedicinarnas gränsvärdeslista är i stort sett kopierad efter den motsvarande amerikanska listan. Den amerikanska gränsvärdeskommissionen ger ut en bok, där den motiverar gränsvärdeslistan. När det gäller etylacetat hänvisas bl.a. till en tidskriftsartikel som några forskare skrev efter att ha undersökt hur frivilliga försökspersoner reagerar på etylacetat. Vid 200 ppm ——=— började ett flertal av försökspersonerna tycka att koncentrationen var för hög. Vid 400 ppm tyckte 100 26 av försökspersonerna att koncentrationen var för hög, och ville inte ha en sådan arbetsmiljö. Det berodde främst på irritation i näsa och svalg. Vilket gränsvärde sätter då den amerikanska kommittén för etylacetat? En god bit under 200 ppm, så att alla utan besvär kan arbeta i en sådan miljö? Eller åtminstone vid 200 ppm, så att bara en del av arbetarna har svårt för att stå ut med ångorna i luften? Nej, man fastställer gränsvärdet till 400 ppm med vett och vilja, och man motiverar det genom att hänvisa till en undersökning som bevisar att 100 Z tycker att 400 ppm är en för hög koncentration för att de ska vilja arbeta i den, eftersom de får irritation i näshåla och svalg. Sedan har detta gränsvärde kopierats av de svenska myndigheterna, och användes i Sverige. I Tjeckoslovakien är gränsvärdet för etylacetat 110 ppm, alltså nästan bara en fjärdedel av det svenska värdet. En studie av den medicinska litteraturen ger vid handen att 110 ppm nog är en betydligt rimligare gräns än 400 ppm.” Det är bara några exempel som påvisar de bedömningar som ligger till grund för gränsvärdena, och man skulle kunna fortsätta. Gränsen för bly är i Sverige 0,20 mg m?. Jämförbara gränsvärden i andra länder är för Ungern 0,02 mg/m? , för Sovjet 0,01 mg m?. Gränsvärdet för toluen är 100 ppm trots att huvudvärk kan komma vid 50 ppm. För ättiksyra sätter man gränsvärdet vid 25 ppm, fast man vet att huvudvärk uppstår vid 20 ppm. För butanol är gränsvärdet 100 ppm; slemhinneirritationer uppstår vid 25 ppm. Detta är bara några exempel; de kan mångfaldigas. Nu säger säkert utskottets majoritet: Varför tala om dessa gamla gränsvärden, vi har ju i vår avslagsmotivering till vänsterpartiet kommunisternas motionskrav om lagbundna gränsvärden som förebygger skadeverkningar, ohälsa och obehag hänvisat till att den svenska listan skall revideras. Ja, den invändningen kan utskottsmajoriteten göra om man inte bryr sig om vilken målsättning gränsvärdena skall ha. ”Arbetarna har rätt att kräva säkra gränsvärden.” Den rubriken står att läsa i fackförbundstidningen Metallarbetaren nr 11 i år. Artikelns ingress fortsätter: ”De hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen som används i Sverige är mycket osäkra. I de flesta fall skyddar de mot påtagliga skador, men om de skyddar arbetarna mot mera smygande förändringar, kan verkligen ifrågasättas. Inom kort kommer vi att få en ny lista på hygieniska gränsvärden från Arbetarskyddsstyrelsen. Den listan är lika osäker som den gamla. Ska inte arbetarna, som lever i den miljö där giftkoncentrationerna är högst, ha rätt att kräva säkra gränsvärden? Varför ska vi ha samma ”industrivänliga” målsättning som i USA? Det intressanta är här att målsättningen för gränsvärdena sällan diskuteras. Tord Kjellström efterlyser just en debatt innan den nya listan fastställs, och han ställer också två viktiga principiella frågor: Vilken grund står arbetarskyddsstyrelsen på när den fastställer gränsvärdena? Är det bara medicinska faktorer man tar hänsyn till, eller avväger arbetarskyddsstyrelsen också vad som är tekniskt möjligt eller möjligt av ekonomiska skäl? ”Är det sådana faktorer som ekonomi och teknik som avgör gränsvärdena måste det vara väldigt svårt för skyddsombud, företagsläkare, ingenjörer o a att bedöma hur de olika värdena ska användas, vilken säkerhetsmarginal som behövs osv, — — —.” Att de senare skälen, de teknisk-ekonomiska, har fått råda är det inget tvivel om. Dess värre förstärks det intrycket när man läser tidningen Arbetsmiljö nr 3 år 1974, där fil. kand. Marino Stockinger vid yrkesinspektionen i avslutningen av en artikel talar om att det naturligtvis går att sätta gränsvärdena lågt, men det viktigaste, menar han, är ”realistiska möjligheter att efterleva värdena”. Dessa tankebanor ger ju vid handen att skall vi vänta på att arbetsköparna själva skall driva fram tekniska och ekonomiska möjligheter till att sänka gränsvärdena, ja, då får vi vänta länge — tyvärr alltför länge, för det är redan hög tid att handla snabbt. Snarare är det väl så, att man måste sätta ett mål som tryggar arbetarnas hälsa och därmed tvingar fram ekonomiska och tekniska lösningar. Människan måste ha förtur. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida förordat att vid en revidering t.ex. den sovjetiska listan kan stå som förebild. Vi har även gett exempel på några gränsvärden som speglar den enorma skillnaden som råder. Ett exempel är aceton, där Sovjet har 200 mg m?

Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 1 senare år kommit att inta en framträdande plats i den politiska debatten. Orsaken härtill är framför allt lönearbetarnas egen aktivitet. Det hänger samman med att arbetarna har blivit medvetna om sin situation på ett helt annat sätt än tidigare. Förr i världen — ganska nära i tiden för övrigt — betraktades det som något mer eller mindre naturligt att en gruvarbetare fick sina lungor förstörda av silikos och dog i förtid. Det var bara så, det visste man. Och att en skogsarbetare skulle vara söndersliten och värkbruten långt före pensionsåldern var också ett faktum som man inte funderade så särskilt mycket över. Inte gjorde man heller så mycket mer än registrerade att det i vissa yrken, bl.a. de här nämnda, fanns en olycksfallsfrekvens som visade ätt en oproportionerligt stor del av arbetarna fick en snabb och alltför tidig död eller förvandlades till invalider. I dagens läge är det väl knappast någon som betraktar sådana saker som lagbundna eller omöjliga att göra något åt. Vi har nu på alla arbetsplatser en stark opinion som kräver hälsosammare och säkrare jobb. Man är otålig över takten i framstegen och vänder sig mot ett profittänkande som kränker människovärdet och utsätter arbetare för onödiga risker, risker som kvarstår därför att det är lönsammare att låta arbetaren utsätta sig för olycksoch hälsorisker än att investera på arbetarskyddets område. Som herr Hagberg i Borlänge påpekade lever vi i ett kapitalistiskt land, och det innebär att de arbetande behandlas som vilken produktionsfaktor som helst. Företagshälsovården bygger i stor utsträckning på s.k. frivillig samverkan, vilket i detta sammanhang kan betraktas som ett ganska tvivelaktigt begrepp. Det innebär att arbetarna i stor utsträckning är utlämnade åt arbetsköparnas goda vilja; och när arbetsköparen dessutom är huvudman för företagshälsovården stärks knappast förtroendet. Det är logiskt att ställa frågan huruvida företagsläkarna under de omständigheterna i alla lägen sätter de anställdas intressen i centrum. Frågan om huvudmannaskapet för företagshälsovården behandlas inte i förevarande betänkande — detta nämndes i ett tidigare anförande — men jag har inte kunnat låta bli att beröra den därför att det förefaller orimligt att företagshälsovården inte liksom all annan sjukvård sorterar under samhället. En del av de problem som nu förbittrar tillvaron för så många hade kanske varit lösta, om inte läkaren varit bunden av dubbla lojaliteter, dvs. lojaliteten till sitt läkarkall men också lojaliteten till det företag som köper hans tjänster. Till allt detta finns emellertid anledning att återkomma. I motionen 34 och i reservationen 7 aktualiserar vänsterpartiet kommunisterna återigen frågan om åtgärder för att snabbare förbättra gruvmiljön.

Som bekant har det nyligen varit en s.k. vild strejk vid gruvorna i Malmfälten. Ett av kraven gällde frågan om en ytterligare semestervecka. Det var ingen okynnesstrejk, som man har sagt på sina håll. Det var helt enkelt uttrycket för ett jäsande missnöje på flera områden. Och längre semester för gruvarbetarna är ett från alla synpunkter välmotiverat krav. De arbetarna har ett hårt, pressande och hälsofarligt jobb. Vi har i vår motion framhållit att gruvarbete under jord i första hand bör hänföras till sådant arbete som berättigar till sex veckors semester. Det finns, har vi anfört, särskilda argument för detta. Till dem hör radonfaran, som fortfarande utgör ett dödligt hot i många av de svenska gruvorna. Radon är en radioaktiv gas. Den framkallar lungcancer. I Läkartidningen av den 16 januari 1974 går man igenom de senaste årens alarmerande undersökningar av cancerfrekvensen bland gruvarbetare och skriver bl.a. följande: ”Resultatet är entydigt och visar en ökad frekvens av lungcancer hos underjordsarbetare. Den närmast ansvariga riskfaktorn är med största sannolikhet förekomsten av radondöttrar i gruvluften.

Systematiskt hade man gått igenom bl.a. dödsböckerna i Gällivare församling, kollat upp arkiven hos LKAB och kommit till slutsatsen, att de som är gruvarbetare löper 14 gånger större risk att dö i lungcancer än andra arbetare. Man visste sedan tidigare att överdödligheten är större bland gruvarbetare än i andra grupper, men att den var så stor visste man inte. Nu vet man, som Läkartidningen fastställer, att just radongasen eller radondammet spelar en stor roll för denna höga cancerfrekvens. Radon är radioaktivt. Det är därför som inte bara vi utan också arbetarskyddsstyrelsen och framför allt Svenska gruvindustriarbetareförbundet anser att lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete bör utsträckas till att gälla även arbetstagare på arbetsplatser, där joniserande strålning förekommer i riskabel omfattning. Och i gruvor förekommer joniserande strålning i riskabel omfattning. Det är helt klarlagt. Det finns undersökningar, skrämmande sådana. Varför måste man då vänta? Det är för mig obegripligt, närmast upprörande. Jag är naturligtvis medveten om att en förlängning av semestern inte löser hela problemet. Det gör inte heller den förbättrade ventilationen. Det måste också andra saker till. Vi fäster uppmärksamheten på dieseldriften som en framträdande ”bov” i detta drama kring gruvarbetarnas liv och hälsa. Också på det här området har det utvecklats en mycket stark opinion för att något nu snabbt skall ske. I en debatt med mig 1972 framhöll socialminister Aspling att frågan om dieselavgasen är en betydelsefull del av de yrkeshygieniska problemen vid gruvarbete. Man måste ägna stor uppmärksamhet åt dessa frågor, betonade han. Ungefär detsamma sade utskottet, när vi i fjol aktualiserade dessa frågor, men i betänkandet i år konkretiserar man sig något bättre. Att man säger att de s.k. bergsanvisningarna har skärpts lämnar jag därhän; anvisningar är anvisningar och inte lagfästa bestämmelser. Betänkandet är betydligt intressantare i de stycken där man berör det tekniska utvecklingsarbetet för att komma till rätta med problemet. Dels håller man på att utveckla driften med ackumulatorbatterier för tung underjordsdrift, och provningsförsök där LKAB är inblandat pågår; dels diskuterar man trolleydrift av fordon, och prov skall också i det fallet göras vid LKAB:s gruvor. Jag vill notera med en viss tillfredsställelse att det nu sker någonting i den här riktningen. Detta visar att den starka kritik som har riktats mot den ohämmade dieseldriften under jord håller på att ge resultat. Man kan inte längre bara gå vidare utan hänsynstagande till hur det blir med gruvarbetarna, som skall inandas den här giftblandningen. Men det är bråttom, och det är det vi försöker framhäva. Vi vill från vårt håll mycket starkt inskärpa vikten av att detta utvecklingsarbete sker med största möjliga skyndsamhet. Vi tycker att det därför inte är opåkallat att riksdagen också uttalar sig för att arbetet bör intensifieras. Det heter ju: Medan gräset växer dör kon. I det här sammanhanget kan man kanske säga: Medan utredningar och försöksverksamhet pågår så stilla, är det gruvarbetare som dör eller som drar i sig en giftblandning som så småningom kommer att leda fram till deras förtidiga död. — Det finns nu många siffror som visar det. Allt det här är mycket allvarliga problem, och de måste lösas. När den senaste rapporten om gruvarbetarnas överdödlighet i cancer presenterades, sade Gruvfyrans ombudsman Runar Palm: ”Vi kan inte sitta med armarna i kors och se hur våra medlemmar dör i lungcancer.” Den inställningen bör också vara riksdagsledamöternas. Vi befinner oss i en relativt välventilerad och hygglig arbetsmiljö. Det bör kännas angeläget att också göra allt för att snabbt komma fram till beslut, som gör tillvaron hälsosammare och drägligare för en arbetsgrupp som sliter fram en mycket stor del av vårt lands exportinkomster och som gör det i en miljö som nu högst väsentligt förkortar deras liv. Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationen 7.

Herr talman! Förslaget om att förbjuda användning av asbest är inte nytt. 1972 väckte vänsterpartiet kommunisterna en motion med utförliga hänvisningar till vetenskaplig dokumentation, som väl motiverade ett förbud. Socialutskottet ombesörjde då att motionen fick remissbehandling. Detta var gott och väl, och ett förslag om förbud hade förmodligen lagts fram om inte arbetarskyddsstyrelsens utlåtande varit mycket oförstående till motionärernas krav. Grunden för remissvaret var att man menade att en tillräcklig bevisning för sambandet mellan asbestpartiklar i lungorna och lungoch lungsäckstumörer inte förelåg. Förutom att svaret tydde på en generande okunnighet om vad forskningen kommit fram till motsades det av utskottet självt i dess betänkande i övrigt. Där konstaterade man helt riktigt att en uppenbar hälsorisk föreligger för dem som tvingats inandas asbestdamm. Tyvärr kom dock förmodligen arbetarskyddsstyrelsens negativa inställning till motionsförslaget att bli avgörande för utskottets och därmed kammarens ställningstagande. I det nu föreliggande utskottsbetänkandet stöder man sig främst på argumentet att det skulle vara principiellt otillfredsställande att införa förbud kombinerat med långtgående dispensmöjligheter. Skärpta bestämmelser i samband med hanteringen av asbest skulle vara en bättre väg, anser utskottet. Vidare anförs i utskottsbetänkandet att förbud mot användningen av asbest i fri form för närvarande övervägs inom arbetarskyddsstyrelsen. Hur stark är då utskottets argumentation för avslag på motionen 1337? Faran med asbestdamm är helt klarlagd. Det framkallar asbestos, som är en svårt invalidiserande sjukdom. Sjukdomen kan närmast jämföras med ett smygande gift. Efter kontakt med asbestdamm tar det ungefär 20—25 år innan lungförändringarna syns, och det tar ytterligare 10—15 år innan skadorna blir besvärande. Det dröjer alltså ungefär 35 år efter kontakten med asbest innan skadorna ger besvär eller rent av blir svårt besvärande och i 1 procent av fallen direkt dödande. Det bör sägas att det är en långsam och kvalfull död att avlida av de tumörer som framkallas av asbestos.

En undersökning i Sydvästsverige av 3 000 arbetare visar lungförändringar i 640 fall. Av dessa 640 kan 200 fall diagnostiseras som asbestos. Man kanske bör särskilt uppmärksamma att alla kategorier av anställda har drabbats av sjukdomen, således även kontorister och t.o.m. direktörer. Men risken för att inandas asbestdammet är självfallet störst för den som arbetar med asbest i fri form. Detta innebär att asbest sprutas på olika material. Jag har i tidigare kammardebatter redovisat hur det går till på byggarbetsplatserna: materialet sprutas på av isolerare, som i bästa fall bär skyddsmask. I den dammkoncentration som därvid uppstår, och som närmast kan jämföras med dimma, arbetar övriga arbetargrupper utan skydd. I de fall då så inte sker — det bör noteras att några bestämmelser om förbud mot att arbeta på detta sätt ännu inte finns — återstår ändå rengöringsarbetet. Vid det arbetsmomentet är arbetarna helt oskyddade, och det finns inte heller några skyddsbestämmelser för dem. Åtskilliga fall av obotliga skador har säkerligen uppstått genom sådant arbete. Spillet blandas med övrigt skräp på arbetsplatsen och tas om hand på konventionellt sätt, dvs. det sopas upp, varvid damning uppstår. Så har skett — jag har upplevt det själv — och jag har också kunnat konstatera att det fortfarande går till på det sättet på vissa byggarbetsplatser. I det läget hänger utskottet upp sitt avslagsyrkande på att förbud mot användning av asbest i fri form ”övervägs” inom arbetarskyddsstyrelsen. Ur min och mina arbetskamraters synvinkel är detta minst sagt oansvarigt — naturligtvis inte mot dem som gör profit på asbestmaterial och inte vill ha något förbud — men mot de arbetare som drabbas av asbestos. Herr talman! Det torde få ursäktas, om jag använder delvis känslomässiga argument för förslaget om förbud mot användning av asbest, men nog är det motbjudande att majoriteten av kammarens av folket valda ledamöter snart kommer att trycka på ja-knappen och därmed förvägra arbetarna att slippa det gissel som asbestosen utgör! Man frågar sig också hur många som måste drabbas av obotliga skador av asbest, innan statsmakterna inser att ett förbud är behövligt. Beträffande vad som rent principiellt är bra eller dåligt i fråga om förbud vill jag redogöra för min uppfattning. Det finns bara en princip när det gäller användande av farligt material: man måste skydda arbetarna. Det måste anses otillfredsställande, för att använda utskottets skrivning, att regeringen oavsett vilka faror som uppenbaras inom arbetslivet vägrar att dra i bromsen. Den enda riktiga vägen borde självklart vara att förbjuda material som orsakar skador på arbetarna. Skulle man finna betryggande former för användande av sådant material bör en uppluckring kunna ske, men utgångspunkten borde vara att värna om arbetarnas liv och hälsa. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen 8.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 4 behandlas en rad motioner angående arbetsmiljöfrågor och frågor om företagshälsovård. Som den uppmärksamme läsaren av betänkandet har observerat har det insmugit sig ett korrekturfel på s. 28. Där står det ”som innebär omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”. Det skall vara ”som innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”. Så sent som i november månad 1973 hade vi här i kammaren med anledning av propositionen om åtgärder för bättre arbetsmiljö en ingående debatt i dessa frågor. Propositionen baserades på ett delbetänkande från arbetsmiljöutredningen. De beslut som då fattades har varit och kommer att bli betydelsefulla för att uppnå ett bättre arbetarskydd och säkrare arbetsplatser. Det har dock förflutit så kort tid att någon fullständig utvärdering ännu inte är möjlig att göra. Arbetsmiljöutredningen arbetar dessutom vidare och avser att lägga fram sitt betänkande under senare delen av 1975. Mot denna bakgrund finns det kanske inte något särskilt nytt att tillföra debatten i dag. Arbetsmiljöutredningen bör få slutföra sitt uppdrag utan tidsutdräkt, och några tilläggsdirektiv eller någon utökning av antalet ledamöter i utredningen är icke önskvärt. Arbetsmiljön på ett företag påverkas av många faktorer. Företagsdemokrati och inflytande på den egna arbetssituationen är två betydelsefulla ting för en god arbetsmiljö. Vi är inte nöjda med den situation som i dag råder på våra arbetsplatser och anser det ytterst angeläget att arbeta vidare över ett brett fält. Vi bör dock innan vi går vidare invänta såväl arbetsmiljöutredningens som den s.k. 8 32-utredningens betänkande. Utskottet är enigt om vikten av ett bra fungerande arbetarskydd och en väl utbyggd företagshälsovård. Vi hoppas på samma enighet då de stora företagsdemokratiska frågorna och frågan om insynen i företagen skall behandlas i denna kammare. Dessa frågors lösande är vid sidan om det traditionella arbetarskyddsarbetet av största vikt för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Jag vill nu, herr talman, gå över till att kommentera reservationerna 1, 3, 4, 5 och 6. De övriga reservationerna kommer herr Johnsson i Blentarp att behandla. skiftarbete och minska arbetsintensiteten. Reservanten påpekar att tempoarbeten blir allt vanligare, att de drivs i hård takt och ofta enligt löpandebandprincipen. Hastigheten på bandet m.m. skall regleras och en paus på 10 minuter varje timme skall införas enligt reservantens mening. Vidare krävs begränsning av skiftarbetets omfattning. Arbetsmiljöutredningen har bl.a. i uppdrag att göra en genomgång av arbetstidens förläggning. Arbetarskyddssynpunkter skall ägnas stor uppmärksamhet vid översynen av gällande regler för dygnsvila, veckovila och raster. Eftersom de frågor som aktualiserats i reservationen 1 ingår i arbetsmiljöutredningens arbete, anser utskottsmajoriteten att vi skall invänta resultatet av utredningen innan riksdagen fattar beslut. Jag vill gärna understryka den vikt dessa frågor bör tillmätas vid bedömandet av arbetsmiljön. Det är dock många faktorer som tillsammans formar arbetsmiljön. Härav är de nu aktualiserade frågorna bara en del. Det är angeläget att arbetsmiljöfrågorna får bedömas mera samlat och övergripande. Med hänvisning till det anförda yrkar jag avslag på reservationen 1. Reservationen 3 behandlar frågan om statsbidrag till arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Enligt reservanterna borde statsmedel ställas till förfogande för att förbättra arbetsmiljön. Eftersom statsmedel kan utgå vid förbättring av omgivningsmiljö bör sådant stöd lämnas också till förbättring av arbetsmiljön, anser reservanterna. Frågan om ekonomiskt stöd från det allmänna till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön togs upp i november månad i fjol i samband med behandlingen av arbetsmiljöpropositionen. Det slogs då fast att en grundläggande princip var att kostnaden för arbetsmiljön skall bäras av produktionen. Denna uppfattning var man också överens om inom arbetsmiljöutredningen, både från arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan, vilket innebar att motioner med samma yrkande som i de motioner som nu behandlas avslogs av riksdagen. Utskottets majoritet finner ingen anledning att ompröva sin ståndpunkt från i fjol. Vi hör mycket ofta talet om att staten skall hålla fingrarna borta från företagsamheten. Det talet kommer från såväl vissa företagare som vissa borgerliga politiker. Det är intressant att notera att de grupper som brukar tala mycket om att vi har ett bidragssamhälle, där människorna enligt deras uppfattning alltmer lever på bidrag, nu allt oftare kräver bidrag till sina egna företag. Vi hade sådana frågor uppe till behandling förra veckan här i kammaren. Det bidrag till företagsamheten som då beslutades kostar samhället 5 miljoner kronor. Nu kräver man igen att samhället skall subventionera företagen också inom arbetsmiljöområdet. Skall de anställda kunna få en dräglig arbetsmiljö, så måste tydligen samhället betala kostnaderna enligt de borgerliga partiernas uppfattning. Vi inom utskottsmajoriteten delar inte denna synpunkt utan anser fortfarande att kostnaderna skall bäras av produktionen. ”Förslag bör snarast föreläggas riksdagen”, heter det i reservationen. Hur skall det förslaget se ut? Skall man få bidrag till maskiner, byggnader och förändringar i arbetsprocessen? Inga riktlinjer finns i reservationen. Jag hoppas innerligt att Kungl. Maj:t slipper det hopplösa arbetet att utarbeta sådana riktlinjer. Man brukar uttala bekymmer för att konkurrensförhållandena ändras när samhället går in med stödåtgärder. Men i detta fall är de borgerliga partierna tydligen inte rädda för att konkurrensförhållandena skall ändras. Det är man däremot inom SAF. Det kan utgå bidrag också till åtgärder för att förbättra den inre arbetsmiljön, men denna bidragsgivning skall grundas på näringspolitiska överväganden. Herr talman, jag ber att få yrka avslag på reservationen 3. I reservationen 4 tas frågan om arbetstagarnas reella inflytande över arbetsmiljön samt företagshälsovårdsfrågor upp. Man vill lägga huvudansvaret för arbetsmiljön och företagshälsovården på företagsnämnderna. Utskottet pekade i fjol på att de betydelsefulla förslag som då framlades och beslutades av riksdagen fick ses som ett led i en utveckling mot mera kvalificerad beslutsmedverkan från arbetstagarnas sida. Utskottet underströk att denna fråga har samband med frågorna kring arbetsledningsrätten. Utskottet pekade också på de försök som görs med fördjupad företagsdemokrati. Utskottsmajoriteten har samma uppfattning i dag och anser att vi skall avvakta de sittande utredningarnas betänkanden innan vi fattar beslut. Möjligheter finns, om man är överens härom, att överföra ansvaret från skyddskommitté till företagsnämnd, men då bör man ta hänsyn härtill när man utser ledamöter i företagsnämnden. Det föreslås även i reservationen 4 att företagsnämnderna skall bli huvudmän för företagshälsovården. I reservationen sägs att företagshälsovården också bör ägna sig åt förebyggande arbete och inte enbart åt diagnostisering och behandling av patienter. Enligt avtalet mellan SAF och LO skall hälften av företagshälsovårdens arbete utgöras av förebyggande hälsovård och hälften av sjukvård. Det har tydligt sagts att sjukvårdsdelen inte får överstiga 50 procent. Man behöver alltså inte i reservationen skriva att företagshälsovården skall syssla med förebyggande hälsovård. Beslut härom finns redan. Att ha företagsnämnderna såsom huvudmän medför en rad problem. Vi har tidigare vid flera tillfällen behandlat detta i denna kammare. Jag vill bara till talesmannen för reservanterna ställa en fråga: Hur skall man förfara med en företagshälsovårdscentral med 30 företag anslutna? Om vi antar att det finns sju ledamöter i varje företagsnämnd, skulle det alltså bli en liten nätt församling på 210 personer, som skulle utgöra huvudmän för företagshälsovården. På sin höjd finns det ett par hundra företag i detta land som skulle kunna ha företagsnämnderna såsom huvudmän för företagshälsovården. Reservanten anför att företagshälsovården skall vara opartisk. Ja, det vore angeläget. Jag har en gång i denna kammare väckt en motion, enligt vilken en företagshälsovårdscentrals styrelse skulle ha lika många representanter för de anställda som för arbetsgivaren. Direktören för centralen — eftersom den nästan alltid är ett aktiebolag, finns det en direktör och det brukar vara förste läkaren vid centralen — skulle vara ordförande. På det sättet skulle man kunna få en balans i beslutsfattandet mellan de anställda och arbetsgivaren. Även i reservationen 5 behandlas företagshälsovårdsfrågor. Där begärs en obligatorisk företagshälsovård. Denna riksdag har med mycket stor enighet antagit ett program för flödet av läkare, sköterskor och skyddsingenjörer till företagshälsovården. Det betyder att vi får vara beredda på att det tar en viss tid, innan företagshälsovården är helt utbyggd. Prioriteringen mellan landstingens och företagshälsovårdens intressen är en känslig fråga. En avvägning måste ske mellan landstingens berättigade krav på ökade läkarresurser för sjukvård och företagshälsovårdens mycket berättigade krav på läkarresurser för sin verksamhet. Vi kan inte lösa problemet på annat sätt än genom en fullgod tillgång på läkare. Reservanten §ade från denna talarstol också att man skulle vara hänvisad till läkare med utbildning i arbetsmedicin. Men det är inte helt nödvändigt. Det finns många företagsläkare som inte har denna utbildning och som efter att ha börjat arbeta inom företagshälsovården går de kurser som behövs. Så är förhållandet inom den företagshälsovård där jag arbetar, och det har fungerat på ett utmärkt sätt. Under sin anställning vid företagshälsovårdscentralen har läkaren fått den komplettering i arbetsmedicin som behövs. Den utbildningen kan man få utanför den ram i fråga om flödet av läkare till denna verksamhet som riksdagen har beslutat om. Detsamma gäller skyddsingenjörerna. Det har nämligen sagts att det är lika viktigt att den tekniska delen av företagshälsovården byggs ut som den medicinska. Det råder mycket stor brist på duktiga skyddsingenjörer i vårt land och det finns ett program för ökad utbildning av skyddsingenjörer. Men också här råder det konkurrensförhållandet att företagshälsovården söker skyddsingenjörer, medan även yrkesinspektionen, som vi fattat beslut om en kraftig utbyggnad av, behöver duktiga skyddsingenjörer för sin inspekterande verksamhet. Även här är det en besvärlig avvägning mellan olika intressen. Vi påskyndar inte ett uns utbyggnaden av företagshälsovården genom att i dag fatta ett principbeslut, som inte förpliktar till någonting. Vi löser problemen den dag vi har resurser att sätta in för att få ett tillräckligt antal läkare, skyddsingenjörer och annan personal vid företagshälsovårdscentralerna. I reservationen 6 upptas frågan om samordning av företagshälsovården och problemet med de små företagarna, egenföretagarna och företagen med spridda arbetsplatser. En del problem med spridda arbetsplatser har klarats genom Bygghälsan, som har en företagshälsovårdsorganisation uppbyggd. Men det är ju ingenting som hindrar att de små företagen söker sig till befintliga företagshälsovårdscentraler eller att de bildar nya. Det är heller ingenting som hindrar att landstingen engagerar sig i företagshälsovården. Jag kan ta ett exempel från det län där jag bor och där Rune Gustavsson, som här har talat om dessa saker, är landstingsman. Där bildar landstinget nu tillsammans med företagen en företagshälsovårdscentral vid sidan om den som redan arbetar i Växjö. Det finns alltså möjlighet för landstingen att på det sättet hjälpa de små företagen. Det är ju viktigt i ett sådant här arbete att företagshälsovården är så integrerad i företaget som möjligt. Det blir den inte om man enbart köper tjänster. Man bör ha ett annat inflytande över verksamheten också. Det har sagts att landstingen bör få uppgiften att inom länen samordna företagshälsovårdens utbyggnad. Ja, vi har ingenting emot att landstingen engagerar sig också där. Det visar sig emellertid i många landsting, bl.a. i mitt hemlän — med borgerlig majoritet — att det varit mycket trögt att få i gång företagshälsovårdsarbetet. Jag deltar själv i det arbetet, och jag vet att det har varit mycket trögt. De borgerliga ledamöterna har inte precis skjutit på. Det finns organ som skall bevaka utbyggnaden av företagshälsovården ute i landet. Vi har på den centrala nivån företagshälsovårdsdelegationen, och det finns regionala hälsovårdsdelegationer som har till uppgift att ute i regionerna bevaka hur man bygger upp företagshälsovården och vilka problem man där har. Vidare har vi yrkesinspektionsnämnderna, som också skall se till att denna verksamhet byggs ut på ett riktigt sätt. Jag tycker därför att det inte finns någon anledning att här besluta att också landstingen skall ha detta arbete. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 4, 5 och 6 och bifall till socialutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! När det gäller statsbidrag till insatser för den inre miljön i företagen vill jag först fråga herr Nilsson i Växjö om den saken är mindre viktig 1974 än den var 1971. Och om den i princip var värd att tas upp 1971, varför är det då fel att göra det 1974? 1971 hade ju herr Nilsson en motion i samma fråga som vi nu har motionerat om. Jag har inte hans motion här, men jag har vetskap om att yrkandena är likartade. I fråga om principen har vi klargjort att vi står på samma linje: företagen-produktionen skall i princip bära de här kostnaderna, men vissa företag — särskilt den mindre företagsamheten — har i dag så stora investeringar att göra för att få till stånd bättre miljöförhållanden att de inte orkar med det. Är det inte lika viktigt, herr Nilsson, för den anställde att miljöförhållandena förbättras inom företaget, på arbetsplatsen alltså, som att det görs förbättringar utanför företaget? När det gäller luftföroreningar, buller, vattenföroreningar osv. i den yttre miljön är ju herr Nilsson med om att bevilja statsbidrag. Sedan frågade herr Nilsson hur det här bidraget skall se ut. Behöver det vara svårare att utforma ett bidrag till insatser för den inre miljön än för den yttre? Jag kan inte förstå det. När det gäller den andra frågan, om samordningen för företagshälsovården, är det samordningsfunktionen som vi vill att landstinget skall ta hand om. Vi har den bestämda uppfattningen att här finns många olika och spridda arbetsplatser som annars kommer att stå utanför. När landstinget i övrigt har huvudansvaret för sjukvården bör det inte vara någon större svårighet att ha ansvaret för samordningsfunktionen.

Herr talman! Jag är förvånad över att herr Nilsson i Växjö i dag ställer sig så väldigt negativ till förslaget i reservationen 3, om statsbidrag till arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Den motion som herr Nilsson väckte 1971 tillsammans med herr Fagerlund har jag här. Där skriver herrar Nilsson och Fagerlund bl.a. att miljön är inte bara en fråga om den yttre miljön utan är minst lika angelägen inom fabrikslokalerna. Föroreningar, särskilt i fråga om luften, utgör på många industrier en stor olägenhet för den som där har sin dagliga arbetsplats. Även bullerfrågan är för trivseln och miljön avgörande. I många fall medför luftföroreningarna och bullernivån invalidiserande skador för de anställda. Vidare säger man i motionen att självklart är det i första hand ägarna till industrin som har ansvar för att arbetsplatserna är utformade så att de icke utgör en hälsorisk för de anställda. Men lika väl som samhället stimulerar till förbättring av den yttre miljön bör samhället också stimulera till förbättringar inom industrin. Och man vill ha ett stimulansbidrag från samhällets sida som skulle kunna medverka till en förbättring i detta avseende. Man hemställer om en prövning av möjligheterna till och formerna för en utvidgning av samhällets stöd till industrier för vattenoch luftvårdande åtgärder att omfatta även industrins inre miljö. Jag är som sagt förvånad över att herr Nilsson i Växj5 i dag så kapitalt har bytt fot.

Herr talman! Jag tycker att herr Nilsson i Växjö förstorar upp skillnaderna i ståndpunkter när det gäller reservationen 3. Herr Nilsson säger att om miljön skall bli dräglig måste tydligen staten betala. Han befarar att konkurrensförhållandena kommer att rubbas, att vi kommer in i ett bidragssamhälle osv. Men det är ju inte detta som det är fråga om. Vi har ju alla betonat — det framgår också av reservationen — att vi är helt ense om huvudprincipen att kostnaderna för arbetsmiljön skall belasta produktionen. Vad det är fråga om är att hjälpa en del företag, som sitter fast med gamla lokaler, maskiner och liknande, över ett omställningsskede för att förbättringen skall kunna gå snabbare och smidigare, till fördel för de anställda, och att man därför på olika sätt skall kunna stimulera till insatser för en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljöutredningen påpekar ju också, som jag citerade, att här kan vidtas åtgärder som får en sådan effekt. Fast man säger — som herr Nilsson också framhöll — att det skall i så fall vara näringspolitiska och arbetsmarknadsmässiga motiveringar för detta. Jag tror inte att skillnaderna är så stora. Det jag sade var att när man överväger dessa saker skall också skälet att förbättra arbetsmiljön ha en viss tyngd. Hur skall då det här förslaget se ut, undrar herr Nilsson. Man kan t.ex. bygga på de olika stödformer som finns. Man kan utvidga möjligheterna att utnyttja investeringsfonder. Man kan ha generösare avskrivningsregler. Man kan ha en lånefond, där företagen får låna till investeringen och sedan betala igen på förmånliga villkor. Och man kan, som jag påpekade, på liknande sätt som gäller för omgivningsmiljön under en övergångstid ge möjlighet till statsbidrag för en del av investeringskostnaderna i den inre miljön. gäller en företagshälsovårdscentral som har 30 företag anslutna, frågar herr Kjell Nilsson. Ja, det är klart att någonstans måste beslutet fattas om dessa företags relationer till den här centralen, och det kan väl ske i företagsnämnden lika väl som det kan ske i direktionen. Det är inte konstigare. Herr Nilsson gav själv ett exempel på hur man skulle kunna ge de anställda en jämförbar ställning i ett sådant här sammanhang genom att hänvisa till sin egen motion. Slutligen säger herr Nilsson att principbeslut löser inga problem. Jo, herr talman, om vi hade fattat ett principbeslut — för att ta en parallell — om införande av obligatorisk förskola efter en viss tidtabell hade det säkert haft effekt på resurserna till det området. På samma sätt ligger det till när det gäller företagshälsovården.
Herr talman! Det är stor kontrast mellan herr Nilssons i Växjö svaga intresse för att begränsa skiftarbetet och att minska arbetsintensiteten och det intresse som finns ute på arbetsplatserna för att göra just detta. Det är beklagligt att utskottet och herr Nilsson har ett sådant ljumt intresse för denna fråga. Vad som är faran ute på arbetsplatserna är att de betingelser som arbetarna jobbar under för att få ekonomiskt utbyte av sitt arbete i dag medför en ökad arbetsintensitet. De behöver hjälp genom en lagstiftning. Det är de kalla fakta som finns. Men vad vill då socialutskottet, kan man fråga sig. Jo, man vill invänta arbetsmiljöutredningen — vars första förslag inte var särskilt bra — och § 32-utredningen. Men vad är då målet? Kan inte socialutskottet ändå tala om vilken målsättning man skall ha? Skall arbetsintensiteten utgå från människan eller skall de ekonomiska bedömningarna ligga i botten? Den målsättningen kan väl ändå socialutskottet uttala sig om. Det tycker jag vore ett minimum av vad ett riksdagens organ skulle meddela i en sådan här fråga, då man skjuter den så långt på framtiden. Bara några ord om bidrag till inre arbetsmiljö. Jag kommer från ett företag som fått massvis med miljoner till den yttre miljön. Samtidigt har det skapat sig miljoner i vinst tack vare att det inte gjort något åt vare sig den yttre eller den inre miljön. Åtgärden borde inte vara att ge det subventioner. Det enda som kan hjälpa mot sådana företag är att i lag tvinga det att rätta till miljön. Gåvor hjälper inte någonstans i detta sammanhang.

Herr talman! Jag är tacksam för att herr Gustavsson och herr Åkerlind läser mina gamla motioner här i riksdagen. Synd bara att de inte läste vad jag sade när motionen blev behandlad. Jag tyckte å båda motionärernas vägnar att vi hade blivit väl tillgodosedda. Man hade bla. skapat arbetarskyddsfonden, och med det ansåg vi att det vi då krävde var tillgodosett. Sedan kan man konstatera att arbetsgivarnas ovilja att betala för en inre miljö är mycket stor. Om man skall tolka herr Gustavssons anförande rätt menar han att om inte samhället går in och betalar för arbetsmiljön blir det inget gjort åt den. Jag har haft mycket med arbetsgivarna att göra och jag hade nästan litet bättre tro om dem än vad herr Gustavsson har, men det kanske är vissa grupper arbetsgivare han tänker på. I vad gäller bidragen till den inre arbetsmiljön är det inget tvivel om att man förrycker konkurrensförhållandet genom detta förfarande. Det är, som herr Hagberg säger, så att man bara ökar vinsten för företaget. Det blir så, om vi går in med dessa bidrag, att det företag som struntar i att förbättra sin miljö gör en bättre vinst och den som slarvar med sin miljö får alltså ökade bidrag för att bygga ut den. Det måste vara fel. Herr Romanus menade också att det här bidraget skall utgå till maskiner och byggnader. Här är minsann inte fråga om små pengar i så fall. Vad beträffar samordningen till landstingen har vi ju organisationer för detta. Jag vet inte vad herr Gustavsson i Alvesta har tagit för initiativ i vårt landsting. De anställda har gång efter gång tryckt på för att få företagshälsovårdsfrågan löst, men ingenting har skett. Vi skall inte ta på oss mer arbete i landstingen än vi behöver, utan vi skall bygga ut det vi är skyldiga att göra. Sedan skulle jag vilja fråga herr Romanus vad det är för flöde till landstingen han vill strypa. Hur många läkare skall vi ta bort från landstingets arbetsområde? Hur många skyddsingenjörer skall vi ta bort, trots yrkesinspektionens berättigade krav på flera sådana? Vi förbättrar inte situationen genom ett principbeslut. Herr Hagberg i Borlänge kan jag svara, att jag inte vill stå här och säga vad arbetsmiljöutredningen och § 32-utredningen skall tycka om de här sakerna. Jag har understrukit att det fästs mycket stor vikt vid frågan om skiftarbete, om den hastighet varmed löpande band rör sig och om de problem som tempoarbetarna har, men råda utredningar till vad de skall dra för slutsatser vill jag inte göra.
Herr talman!

Jag tycker inte heller att det egentligen har med saken att göra. Det här problemet är inte alls löst i och med att arbetarskyddsfonden har tillskapats, och det visar sig också genom att frågan återkommer och att vi nu har en gemensam reservation från de tre borgerliga partierna.

Herr talman! Jag har inte läst vad herr Nilsson i Växjö sade i anledning av sin motion, men jag lyssnade på det, och jag var den gången väldigt förvånad över att det var så lätt att springa ifrån en motion och en princip. Vad herr Nilsson i Växjö gör i dag är att han helt tar avstånd från den princip som han själv motionerade om år 1971. Jag har sagt att om inte samhället medverkar med vissa insatser finns det företag som inte orkar med några åtgärder för att förbättra miljön. Herr Nilsson brukar ju ofta, särskilt inför valen, åka runt och besöka industrier, och jag skulle tro att han då har kommit underfund med dels att det finns många företag med mindre god arbetsmiljö, dels att det finns många företag som inte har några vinster. Vi har många sådana också i Kronobergs län. Därför är det angeläget, inte minst för de anställda, att här görs insatser. Sedan åberopar herr Nilsson i Växjö att i landstinget i Kronobergs län har ingenting hänt i fråga om företagshälsovården. Man har gjort förberedelser för att bygga upp en företagshälsovård, men det finns inga läkare. Landstinget har självt brottats med det problemet. Herr Nilsson frågar också vad jag har tagit för initiativ. På det verkssamhetsområde som jag har arbetat med inom landstinget har vi arbetat med att lösa företagshälsovården, men vi har mött svårigheten att vi inte haft tillgång på läkare. Jag förutsätter emellertid att när nu herr Nilsson i Växjö har blivit ledamot av Kronobergs läns landsting kommer det att hända stora saker.

Herr talman! Jag tycker fortfarande att herr Nilsson i Växjö förstorar upp skillnaderna. Han menar att reservationen 3 skulle vara ett uttryck för tankegången att om inte staten betalar så blir ingenting gjort när det gäller arbetsmiljön. Men vi har ju upprepade gånger sagt att huvudprincipen skall vara, att kostnaderna skall ligga på produktionen. Vad det här är fråga om, är företag som under en övergångstid på grund av ekonomiska svårigheter kan komma, som det står i reservationen, i valet mellan att lägga ned företaget och att fortsätta driften under otillfredsställande arbetsformer. Det är i sådana fall som man skall kunna tänka sig vissa ekonomiska stödåtgärder. Det är inte alls fråga om att subventionera den här verksamheten i största allmänhet — det är mig helt främmande att vilja göra det. Så säger herr Nilsson i Växjö att det här blir minsann inte små pengar om man skall betala maskiner och byggnader. Nej, det är klart, om man skall ge 25 procent i bidrag till alla investeringar i maskiner och byggnader. Men det är det ingen som har tänkt sig — det gäller ju undantag. Yrkandet går ut på att riksdagen skall hemställa att Kungl. Maj:t utarbetar ett förslag, och då får Kungl. Maj:t ta hänsyn till detta. Man kan ju t.ex. bygga på herr Nilssons motion från 1971, så blir det väl inte så farligt. Där säger herr Nilsson att ett stimulansbidrag från samhällets sida till investeringar kan medverka till en förbättring. Jag skulle inte återkomma så mycket till det här, om det inte var så att jag menar att det kan gå att få samförstånd. Om man bygger på en socialdemokratisk motion brukar det ju gå lättare att få samförstånd. Herr Nilsson talade i motionen om att det är självklart att det är ägaren till industrin som har ansvar för hur arbetsplatserna är utformade. Men när man avväger investeringarna finns det risk för att gammal slentrian blir avgörande, att man inte satsar tillräckligt mycket på arbetsmiljön, och då skulle ett stimulansbidrag kunna medverka till en förbättring. Ja, men det är ju ingen annan tanke vi har. Då kan man väl tro att regeringen kanske på grundval av motionen och reservationen kan utforma ett förslag, som inte innebär någon subventionering av investeringar över hela linjen — för det är inte det vi tänkt oss, det är inte i enlighet med liberal politik på något sätt. Jag tror alltså inte att svårigheterna blir så stora om riksdagen nu skulle vilja ställa sig bakom detta tillkännagivande.
Herr talman! Den fråga som jag ställde till herr Nilsson i Växjö var om man skulle sätta människan före de ekonomiska aspekterna. Han ville inte avge något yttrande i den delen. Men frågan är nog ganska viktig för dem som drabbas på arbetsplatserna. De har erfarenheter av de gränsvärden som finns; de ekonomiska aspekterna väger där väldigt tungt. Vad kommer nu utredningen till? Det står inte ens att man förutsätter att den kommer till någonting, utan man hänvisar till att utredningen skall hålla på. Jag tror, herr talman, att det var en obehaglig överraskning för arbetsplatsernas folk när herr Nilsson och socialutskottet inte ville ange någon målsättning. Det är mycket beklagligt.

Herr talman! Till herr Hagberg i Borlänge vill jag bara säga att självfallet skall man sätta människan före ekonomiska intressen. Men när det gäller subventionerna till företagen för att förbättra arbetsmiljön har man inte ett dugg bekymmer för förändringarna i konkurrensförhållandena. Herr Rune Gustavsson säger att om man inte får dessa subventioner så kommer man inte att förbättra arbetsmiljön. Det måste tolkas på det sättet att hans kännedom om svenska arbetsgivare är sådan att betalar inte staten kostnaderna för bättre arbetsmiljö så skall inte arbetsgivarna göra det. Han är vänlig nog att tala om att jag någon gång besöker företag, åtminstone i valrörelser. Jag vill erinra Rune Gustavsson om att jag har jobbat 27 år inom den mekaniska verkstadsindustrin. Under ungefär 20 år av den tiden har jag varit facklig förhandlare och besökt väldigt många företag — både i den funktionen och i andra funktioner. Jag känner företagen litet annorlunda än tydligen herr Gustavsson, som bara känner dem från valturnéer, med väl städade golv osv. Därav kanske skillnaden i våra synsätt. Vad har hänt när det gäller inrättandet av företagshälsovårdscentralen i G-län — om vi nu skall bli litet lokalpatriotiska igen? Man har haft frågan uppe i den borgerliga församling som landstinget utgör och diskuterat den gång efter annan, och ingenting har hänt. Jag vågar väl inte hoppas på att det blir någon bättre fart på landstinget enbart för att jag har blivit landstingsman. Men jag har i alla fall medverkat till att man nu har en kommitté tillsatt — det kanske inte herr Gustavsson i Alvesta vet — som skall utarbeta förslag till upprättande av en företagshälsovårdscentral. Det är ingalunda så, herr Gustavsson i Alvesta, att det finns någon sådan central där landstinget är med; ingen landstingsanställd inom Växjöregionen åtnjuter företagshälsovård. Men vi hoppas att det kan bli bättre nu när vi har tagit initiativ och håller på att bygga upp detta efter de riktlinjer som finns angivna i den centrala överenskommelsen mellan LO och SAF.

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat på den här diskussionen, för det finns ju viss risk att riksdagen kan bifalla reservationen 3, och det skulle innebära att jag skulle komma till riksdagen med ett förslag om bidrag till miljöförbättrande åtgärder inom industrin. Jag fick inte mycket ledning av reservationen, och jag måste säga att jag har inte fått nämnvärd ledning heller av de inlägg som har hållits här av reservanterna när det gäller vad slags miljövårdande åtgärder man har i tankarna. Det har varit svepande, allmänt hållna anföranden. Men jag anser att reservanterna har förbigått en utomordentligt väsentlig sak.

Då införde vi statsbidraget med 25 procent för att hjälpa sådana företag. Det gällde alltså åtgärder för att förbättra luften och åtgärder för att förhindra vattenföroreningar. Så småningom tog vi också med bullret. Man kan alltså få bidrag från samhället om gamla företag vidtar av samhället beslutade åtgärder för luftvård, för vattenvård, och för bullerbekämpning. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att 1972 bestämde sig riksdagen på mitt förslag för att låta även åtgärder som avsåg bullerbekämpning inom industrin bli statsbidragsberättigade — alltså ett bifall till den motion som väcktes av bl.a. herr Nilsson i Växjö. De åtgärder för den yttre miljön som man får statsbidrag till innefattar således även åtgärder inom industrin — så långt har vi redan kommit. Jag har väldigt svårt att förstå hur det skulle vara möjligt att införa bestämmelser som innebär att statsbidrag skulle utgå även för t.ex. utbyte av en nedsliten maskin som föranleder risker. Jag upprepar att samma bestämmelser som gäller för bidrag till åtgärder för förbättrande av den yttre miljön gäller även inom industrin sedan 1972. Jag har bara velat fästa kammarens uppmärksamhet på detta faktum, som tycks ha förbigått en del av de borgerliga talarna i denna debatt.

Herr talman! Jag tycker att vi alla bör vara tacksamma mot statsrådet Bengtsson, för han har ju själv hjälpt till att svara på den fråga han ställde. Eftersom man kan göra en sådan här anordning när det gäller åtgärder mot buller, bör det inte vara omöjligt att göra det även när det gäller andra miljöförbättringar. När det gäller herr Nilssons i Växjö motion har vi också fått litet ytterligare bidrag till kartläggningen av vad som hänt. Herr Nilssons svar tidigare tog jag inte upp, men det var väl ändå inte riktigt att önskemålen i motionen, som gällde bidrag till investeringar, skulle ha tillgodosetts genom arbetarskyddsfonden, för den ger ju inga bidrag till investeringar. Det måste vara ett misstag. Men om det är så att önskemålen i herr Nilssons motion, som ju väsentligen överensstämmer med tankegångarna i reservationen, till dels har tillgodosetts när det gäller buller, kan det väl inte vara omöjligt att tillgodose önskemålen även när det gäller andra miljöproblem. Vi begär ju inte någon lagstiftning i dag utan endast att regeringen skall fundera på dessa frågor. Och om man då tillsätter en liten grupp människor som skall arbeta snabbt och sätter in herr Nilsson i Växjö i den arbetsgruppen, eftersom han ju redan har tänkt genom frågorna på detta område, så bör det väl kunna gå att åstadkomma en lösning. Det finns här inte någon lagstiftning med absolut bindande regler att åberopa som fallet är när det gäller andra miljöproblem, men vi har fått reda på att man arbetar med att skärpa gränsvärdena i olika avseenden. Då kan man kanske lägga det som grund för funderingarna. För egen del försäkrar jag att jag inte kommer att vara petig och säga att det skall göras på exakt det sätt som gäller för den yttre miljön, utan vad det här gäller är att försöka tillgodose ett behov att snabbt få till stånd förbättringar i arbetsmiljön i sådana företag som av olika skäl har problem med att genomföra förbättringarna så snabbt som man skulle önska. Och med den utgångspunkten, och i god samförståndsanda, tror jag faktiskt att regeringen i detta fall skulle kunna gå riksdagen till mötes — om vi här fattar det beslut som statsrådet befarade.

Herr talman! Jag är tacksam för de upplysningar som arbetsministern här lämnade. Statsrådet sade att det i dagens debatt inte har bringats någon klarhet i vad vi menar med den inre miljön och vilka insatser som där skall göras. Men när man ständigt talar om den dåliga miljön inom vissa företag, så har man väl där någonting att utgå från. Sedan har jag inte påstått, herr Nilsson i Växjö, och det skulle vara mig helt främmande att göra det, att företagarna inte kommer att göra någonting om de inte får statsbidrag till miljöförbättringar. Men som jag tidigare underströk har vi klart deklarerat att även miljökostnaderna inom företagen måste bakas in i produktionskostnaderna. Nu har vi i dag vissa företag med svag ekonomi, som inte kan göra de nödvändiga insatserna, och om sådana företag ålades att genomföra önskade miljöförbättringar skulle de inte kunna fungera längre. Därmed är detta en arbetsmarknadsfråga. Jag förutsätter att herr Nilsson i Växj intresserad av att sysselsättningen inom de företag vi har kan uppehållas så långt som möjligt.
Herr talman! Herr Romanus vädjade till mig att se till så att regeringen tillmötesgår riksdagens beslut — och det fattas bara annat! Men jag har begärt att man här i riksdagen skall klargöra vad det är man vill. Och jag måste fortfarande säga att jag inte har blivit på det klara med vad herr Romanus egentligen ville med sitt inlägg. Det var inte så värst preciserat. Herr Nilsson i Växjö och hans medmotionärer förstod 1971 vad det var fråga om, och deras motion begränsade sig till luftoch vattenföroreningarna samt bullret, alltså till de tre företeelser för vilka man kan få bidrag till en förbättring av den yttre miljön. Motionärerna ansåg alldeles riktigt att det var orimligt att ge statsbidrag till miljövårdande åtgärder för den yttre miljön och därigenom kanske stänga in bullret och luftföroreningen i fabriken. År 1972 blev det också en ändring som tillmötesgick önskemålen i denna motion, och längre menar jag att vi har svårt att gå.
Herr talman! Statsrådet Bengtsson försvarar nu den motion det här gäller med sådan glöd att man förvånar sig över att den inte blev bifallen, ty det blev den ju inte. Vi har nu fått veta att man kan få bidrag för bullerbekämpande åtgärder, men det kan ju finnas även andra föroreningar och arbetsmiljöstörningar i den inre miljön.

Herr talman! De frågor som tas upp i det betänkande från socialutskottet som vi behandlar i dag är, som herr Nilsson i Växjö anförde, inte nya — de diskuterades ingående strax före jul förra året i samband med behandlingen av propositionen 130 och socialutskottets betänkande nr 25. Jag kan därför begränsa mig till att helt kort kommentera de reservationer som inte berördes av herr Nilsson. De frågor som tas upp i reservationerna är inte heller nya; de har tidigare behandlats av riksdagen. Talarna i dag har inte tillfört debatten något nytt. I reservationen 2 berörs förtursbehandling inom arbetsmiljöutredningen av vissa frågor som gäller kemiska ämnen, buller och dylikt. Utskottet anför nu liksom tidigare att det ankommer på utredningen själv att avgöra om någon fråga skall behandlas med förtur och därmed om delförslag skall framläggas. Jag har inte heller, vare sig i reservationen eller i de anföranden som hållits, funnit skäl för någon riksdagens åtgärd, varför reservationen bör avslås. Motionen 34 och reservationen 7 gäller arbetsmiljön i gruvorna, en icke oväsentlig fråga som de senaste åren ständigt varit aktuell. Den behandlades ingående föregående år, och åtgärder har, som framgår av utskottsbetänkandet, fortlöpande vidtagits. Motionärerna och reservanterna kräver stopp för utbyggnaden av dieseldriften, intensifierat utveck lingsarbete och längre semester för underjordsarbetare. Med hänvisning till utskottsbetänkandet vill jag påpeka att bergsanvisningarna har skärpts, att semesterlagen är föremål för en översyn som berör bl.a. nämnda område och att det bedrivs intensiv forskning och utveckling för att ersätta dieseldriften i gruvorna. Utskottet avstyrker motionen. I motionen 1337 och reservationen 8 har frågan om förbud mot användning av asbest aktualiserats. År 1972 behandlade utskottet en liknande motion, som avstyrktes. Utskottet har inte heller denna gång funnit anledning att tillstyrka motionen. Utskottet är väl medvetet om de hälsorisker som föreligger och har därför följt upp de åtgärder som vidtagits och som planerats. Som framgår av utskottsbetänkandet överväger arbetarskyddsstyrelsen vissa förbud samtidigt som man rekommenderar minskad användning av asbest. Jag vill också framhålla att flera forskningsprojekt pågår. Jag vill understryka vikten av att dessa fortsätter och att de intensifieras så mycket som möjligt. Det är nödvändigt att man så snabbt som möjligt övergår till andra material. Ett förbud med otaliga dispenser som följd skulle icke gagna saken utan snarare vara olämpligt. Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionen. I reservationen 9 krävs lagstiftning angående hygieniska gränsvärden. Som framgår av utskottsbetänkandet pågår en revidering av gränsvärdeslistan. Det beräknas att den reviderade gränsvärdeskalan kommer att bli föremål för överläggning och framläggas under 1974. Det är väl riktigt att vänta med kritik och debatt i frågan tills den reviderade gränsvärdeskalan har framlagts. Utskottet påpekar också att arbetsmiljöutredningen har frågan under prövning. Vi har fullt förtroende för utredningen, vilket herr Hagberg i Borlänge inte tycks ha. Utskottet avstyrker därför den motion som ligger till grund för reservationen. Reservationen 10 gäller varudeklaration av industrimaskiner. Som framgår av betänkandet är frågan under övervägande.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
Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp säger att talarna inte har tillfört debatten något särskilt nytt, bl.a. i vad gäller reservationen 7. Det är klart — för det handlar här om ett förhållande som kvarstår och som är lika klart i år som det var i fjol. Sade man i fjol att två gånger två är lika med fyra kan man naturligtvis säga det även i år. Utskottets talesman vänder sig bl.a. mot tanken att underjordsarbetande skall erhålla längre semester, liksom andra arbetstagare som är utsatta för joniserande strålning. Han hänvisar därvid till pågående utredningar. Jag har här anfört att arbetarskyddsstyrelsen inte är främmande för tanken på längre semester och att Svenska gruvindustri arbetareförbundet ställer det som krav. Jag tycker att det borde vara helt logiskt att alla som utsätts för sådan strålning som jag har talat om och som åsyftas i vår motion behandlas lika oavsett om de arbetar på ett lasaretts röntgenavdelning, i ett kärnforskningslaboratorium eller i en gruva under jord. Varför skulle det vara någon skillnad? Varför måste man nu hänvisa till ytterligare utredning? Jag tycker för min del att saken är solklar. Det finns undersökningar och statistik, och det är helt klarlagt att en mängd gruvarbetare utsätts för radioaktiv strålning, i det här fallet i form av radon. Gruvarbete under jord bör alltså klassas som radiologiskt arbete, den saken är klar, och jag tycker att man halkar över det litet väl lättvindigt. När det sedan gäller dieseldriften heter det i utskottets skrivning att en del saker nu görs, vilket också herr Johnsson i Blentarp påpekade. Jag har uttalat en viss tillfredsställelse över att det rör på sig litet grand. Det tar jag framför allt som ett bevis för att arbetarnas kamp lönar sig och för att gruvarbetaropinionen nått fram till ansvariga kretsar. Visst är det bra att det har börjat röra på sig, men jag har velat påpeka att det brådskar och att det här aktuella forskningsoch utvecklingsarbetet behöver prioriteras. Vi vet alla att takten i ett utvecklingsarbete alltid hänger samman med hur helhjärtat man går in för det, hur mycket resurser som satsas och hur man prioriterar en viss typ av forskning. Vi anser att missförhållandena i det här fallet är så grava att den här forskningen bör ges högsta prioritet. Det handlar om livräddning, och därför tycker vi att riksdagen har anledning att säga till att det brådskar och att det här arbetet bör intensifieras.
Herr talman! Jag måste fråga herr Johnsson i Blentarp om han tror att vaga rekommendationer om att använda andra material än asbest leder till något positivt för arbetarna. Kan sådana vaga rekommendationer ha någon effekt om det inte finns tvingande bestämmelser? Herr Johnsson säger att inget nytt har tillkommit sedan i fjol, och jag vill instämma i det. Det har nämligen inte införts något förbud eller utarbetats några skyddsföreskrifter, som kan fylla kravet att arbetarna skall skyddas. Utskottet medger liksom delvis herr Johnsson i Blentarp att en fara föreligger, men man vägrar att vidtaga några åtgärder. Så till vida har inget nytt hänt sedan i fjol. Det nya är att ytterligare ett antal arbetare och andra har hunnit skadas av asbest och få förändringar på lungorna. Därvidlag har det hänt något sedan förra året, herr Johnsson! Jag måste fråga vad herr Johnsson anser om att byggnadsarbetare i dag fortfarande utsätts för faran att drabbas av asbestos.
Herr talman! Jag vill börja med att säga till herr Lövenborg att jag betonat att semesterlagstiftningen är föremål för översyn, och under det arbetet kommer bl.a. gruvarbetarnas förhållanden att beröras. Sedan säger herr Lövenborg att det brådskar med en översyn av dieseldriften i gruvorna. Det har i utskottsbetänkandet understrukits — liksom jag gjorde — att forskningsarbete pågår och att detta bedrivs intensivt på olika områden. Vi får väl förutsätta att man kommer fram till en lösning som innebär att dieselfordonen inte skall behöva användas i gruvorna, men det går inte att beställa ett förbud förrän det finns en ersättningsprodukt. Till herr Olsson i Stockholm skulle jag vilja säga att rekommendationerna är betydligt mera positiva än vad en lagstiftning, som urholkas av otaliga dispenser, skulle vara. När det gäller skyddsåtgärderna mot asbestos har det framhållits, och det står också i utskottets betänkande — vilket herr Olsson finner, om han studerar det — att förbud inom byggsektorn planeras liksom vissa åtgärder inom andra områden. Det är klart att det är otillfredsställande, oavsett om det är på en byggarbetsplats eller någon annanstans, att arbetare kan utsättas för hälsofara, men man måste först ha ersättningsprodukter innan man kan eliminera faran.
Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp måste ha fått både reservationen och vår motion en smula om bakfoten — vi har ju inte krävt förbud mot dieseldrift; vi förstår också att det måste komma någonting annat i stället för diesel. Men vi har krävt förbud mot fortsatt utbyggnad, dvs. förbud mot utökning av dieseldriften, och vi har krävt en nedtrappning av användningen av diesel. Sedan hänvisade herr Johnsson åter till en översyn av semesterlagen. Samma besked fick jag även 1971 i en debatt med socialminister Aspling. Men om vi är överens om att det brådskar och att vi här har en ganska väl koncentrerad arbetargrupp, ifrågasätter jag om det behövs någon omständlig översyn. Vi bör ha klart för oss att för varje månad och varje år som går förgiftas arbetare. Därför måste riksdagen kunna uttala sig för att konkreta åtgärder skall vidtas synnerligen snabbt, och då är förlängd semester en av vägarna att gå. Ett utvecklingsarbete för att få bukt med dieseldriften är en annan fråga. Jag är säker på att hade riksdagen sagt ifrån på skarpen tidigare, hade det i dag funnits bättre och mera miljövänliga maskiner i gruvorna. Problemet är inte nytt, och att det finns alternativ vet vi. Tidigare hade man under jord maskiner för lastning och transport vilka drevs av elmotorer och andra maskiner som drevs med tryckluft. Sedan början av 1960-talet har den s.k. sterlingmotorn diskuterats, som skall ge avgasfri drift, det bedrivs forskning för ackumulatordrift osv. Men det har ju inte hänt särskilt mycket under de här åren; det är det som är problemet. Jag är säker på att hade gruvbolagen känt ett verkligt behov av att driva på, hade man kommit betydligt längre. Det intresset har emellertid inte funnits. I stället har man gått den motsatta vägen och överallt demonterat den miljövänliga eldriften och i stället gått in för dieseldrift. Detta har man gjort av lönsamhetsskäl, även om det finns folk som ifrågasätter lönsamhetsberäkningarna. — I varje fall har det ju inte varit lönsamt för de arbetare som har fått sin hälsa förstörd!
Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp antydde att jag inte skulle ha studerat utskottsbetänkandet tillräckligt väl. Där står det nämligen att förbudsåtgärder mot användning av asbest i fri form övervägs. Om herr Johnsson i stället — eftersom han skulle bemöta reservationen — hade lyssnat på mitt anförande, skulle han ha hört att jag vid två tillfällen citerade just den delen av utskottets betänkande. Då sade jag också att det inte kan vara tillfredsställande att man ”överväger” förbud mot användning av asbest i specifik form, eftersom under tiden en mängd arbetare skadas — medan man sitter och överväger. Mot att utskottet gjort den bedömningen, att det skulle vara bättre med rekommendationer än med förbud, som kanske måste kringgärdas med en mängd andra bestämmelser, anförde jag synpunkten, att man måste ha en broms att dra i när fara föreligger. Måste man inte kunna vidta åtgärder för att få slut på användandet av en farlig produkt? Beträffande ersättningsprodukter har tydligen herr Johnsson i Blentarp en annan uppfattning än vad Byggnadsentreprenörföreningen och Byggnadsarbetareförbundet har. Där säger man klart att det finns ersättningsprodukter. Byggnadsentreprenörföreningen tillstyrker ett förbud mot användande av asbest i fri form, och Byggnadsarbetareförbundet går på linjen totalt förbud mot användande av asbestprodukter. Men herr Johnsson har tydligen en annan uppfattning och talar ivrigt för den. Han säger också att det är otillfredsställande att arbetare skadas. Den uppfattningen borde då rimligen leda till åtgärder som förhindrar att den typen av skador uppstår.